Fru talman! Jag delar i viss mån Margit Gennsers inställning till förtroendenämnderna. Den uppfattningen har jag haft i alla år -- jag har också varit tveksam. Jag har i många år suttit med i en styrelse som fick yttra sig över förtroendenämnderna, och vi hade långa diskussioner. Jag vet också att de kom till på förslag av socialstyrelsen och hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd förslag. Dessa organ hade så många ärenden som de tyckte att de inte var kompetenta att sköta. De ärendena skulle då hänföras till förtroendenämnderna. Jag tror att förtroendenämnderna nu har fått en roll som är värdefull. Vissa av klagomålen beror onekligen på bristande information eller svårigheter med kontakt. Där kan de fullgöra en bra uppgift. Dessutom har förtroendenämnderna nu fått större områden att bevaka, nya uppgifter. Det gör att det kan vara rimligt att de finns kvar. Beträffande kontrollorgan i övrigt inom sjukvården är jag också nöjd med det som finns och görs. Dessutom har vi den fördelen att vi i svensk sjukvård, inne i sjukvårdsapparaten, av tradition har haft mycket höga ambitioner. Det har gjort att problemen har varit relativt små, jämfört med i många andra länder. Precis som sjukvårdsministern säger, tror jag också att framtidens sjukvård kommer att kräva mer av kontroll, inte minst sjukvård av den modell som Johan Brohult skisserade, om det nu skulle bli en sådan modell. Det kommer att krävas utvidgade kontrollfunktioner och även möjligheter att sätta in sanktioner mot den som inte följer intentionerna i våra lagar och politiska beslut, inte bara inom den medicinska delen. Jag ser hoppfullt på att vi skall bygga ut detta. Vi skall inte göra byråkrati av det. Jag tycker att det är viktigt att peka på den lucka som finns i dag. Vi skulle alla ha glädje av om vi täppte till den. Det behövs inte ett nytt organ. Det är vad jag har pekat på. Vi skulle kunna utvidga socialstyrelsens ansvar i detta läge. Det vore det enklaste. Jag har förhört mig om de möjligheterna, och det finns positiva röster för detta. Vi skall inte ha ny byråkrati, utan ett utvidgat ansvar för socialstyrelsen. I går fick vi höra att långtidsutredningen anser att vården och omsorgen kan och bör öka i omfattning, men att man då förordar kompletterande finansieringsvägar. Om vi får större resurser kommer de problem som jag har tagit upp att minska. Jag har tidigare nämnt hur tacksam jag är för att vi i den utredning som nu kommer i gång skall finna vägar att stärka patientens ställning. Det kommer att minska problemen. Men det är synd att vi inte använder det instrument jag pekar på. Vi får då ett värdefullt tillskott till det i själva verket svaga planeringsunderlag man måste arbeta med när man drar upp riktlinjer för framtidens sjukvård. Fru talman! Låt mig säga att detta betyder mycket för de svagaste patienterna, de med svag autonomi som har sjukdomar i den grå skalan.
Fru talman! Det var intressant att höra vad Pontus Wiklund sade. Förtroendenämnderna kom egentligen som ett svar på vissa symtom på problem inom sjukvården. Det har varit fråga om en symtombehandling. Man har inte gått in på orsakerna. Det är också vad Johan Brohult har framhållit här. Om vi hade kunnat börja om från början hade jag hellre sett att ansvaret vidgats för socialstyrelsen och särskilt den regionala organisationen och att vi gjort de stora systemförändringarna. Sedan måste man ha någon form av kontrollorgan. Då hade man kunnat se efter hur det skulle struktureras i det nya systemet. Nu får man en ny utväxt, som har en konstig roll. Det kommer att leda till problem i framtiden. Det var det jag påpekade. De problemen var kanske i och för sig redan skapade när man inledde försöksverksamheten. Jag har alltid tyckt att det har varit fel att ha försöksverksamhet med organisatoriska lösningar. Det är möjligt att det här finns juridiska aspekter som man måste ta hänsyn till. Jag beklagar det i så fall. Jag brukar alltid tala historia, gå tillbaka till hur system kommer till. Man skall komma ihåg att USA:s försäkringssystem på vårdområdet bildades på grund av ett misstag. Man fick stora problem, egentligen beroende på att man hade lönekontroll. Försäkringar innebar det enklaste sättet för företagen att fuska. De gav folk sjukförsäkringar. Man fick ett försäkringssystem som blev litet felaktigt. Detta späddes på av den federala makten, som gav Låt oss alltså inte dra några generella slutsatser beträffande försäkringssystem på grundval av att man har gjort vissa historiska misstag i USA.
Fru talman! Också jag vill kommentera dessa försäkringssystem och framhålla att jag inte anser att försäkringssystemen är självkontrollerande. Vad jag har sagt är att jag till skillnad från Pontus Wiklund tror att de är lättare att kontrollera än den gängse sjukvården. Det beror på att dessa försäkringssystem skall bygga på en producentoberoende sjukvård, där rollerna som producent och finansiär skiljs åt. Därför får patienten i dessa system en starkare ställning. USA nämndes igen, och jag vill än en gång framhålla att jag bestämt tar avstånd från den typ av försäkringssystem som där finns. Beträffande USA kan jag berätta det senaste, en skräckhistoria om en läkare som blivit anmäld många gånger, till en kostnad av några miljoner dollar varje gång. Han felbehandlade då sig själv och anmälde sig själv med krav på några miljoner dollar för att han hade blivit felbehandlad. Han fick rätt och han fick några miljoner dollar. Sådant skall vi inte ha hit. Tro inte att jag står för detta! Vidare menade Bo Könberg att jag kanske pratade i egen sak när jag tyckte att läkarna blir för mycket kontrollerade. Jag vill med anledning av det säga att vi läkare naturligtvis skall kontrolleras, men att jag känner att vi ibland är litet orättvist utsatta i ett system där vi skulle vilja ta hand om patienten på ett bättre sätt än vad vi har möjlighet till. Jag har i min hand ett papper med en skiss av en kurva, vilket jag inte kan visa för kammaren men som de som är nära talarstolen kan se. På skissen anges dels ett antal patienter som skall skickas hem, dels ett antal patienter som definitivt skall läggas in. Dessutom finns där en gråzon bestående av patienter som kunde skickas hem, men som också kunde läggas in. Många som befinner sig i gråzonen kan säga sig att de naturligtvis borde ha blivit inlagda. Mot detta kan sägas att det inte finns möjlighet att lägga in alla patienter i gråzonen -- det är kanske 100 personer. Men i det enstaka fallet kan det inte bevisas att det inte fanns en plats på sjukhuset för just den aktuella patienten. Då kan jag utpekas, och det tycker jag är orättvist. Jag vill gärna bli kontrollerad, men jag vill bli kontrollerad på ett sjyst sätt. Jag tackar Margit Gennser för att hon säger att jag har framhållit att det här gäller en symtomatisk företeelse. Det är fråga om symtomen, men vi skall angripa orsaken. Sjukvården är bra, men i vissa fall är den kvantitativt otillräcklig, och låt oss då arbeta med den frågan.
Fru talman! Med anledning av Johan Brohults förevisning av en skiss i A 4-format för oss som närmast är inblandade i debatten kom jag att tänka på Hasse Alfredsons klassiska sketch om ringaren, där de som var närmast intresserade av frågan kunde samlas i predikstolen. I dag underlättades förevisningen av att vi inte är så många. Jag kommenterade inte Johan Brohult för att han talade i egen sak utan mera på temat att det enligt min mening blir en litet steril debatt inom svensk sjukvård, om man mellan dem som fattar beslut om den totala resursfördelningen, politikerna, och personalen får ett ställningskrig, där den ena påstår att den andre har fel. Det var det som jag menade med mitt föregående inlägg på denna punkt. Jag har inte heller hävdat att vare sig Johan Brohult eller Margit Gennser skulle vara anhängare av det amerikanska systemet. Jag vet sedan tidigare att Margit Gennser inte är det, och Johan Brohult har försäkrat att han är för en politik som innebär att vi skall fortsätta att ha ett obligatoriskt system för sjukvård i Sverige och att avgifterna inte skall tas ut efter inkomst utan efter risk. Jag tror honom när han säger detta. Jag nämnde det amerikanska exemplet för att bevisa bara en enda sak, nämligen att det inte är givet att försäkringssystem leder till en bra kontroll. Margit Gennser framhöll att man inte skulle dra några generella slutsatser från det amerikanska exemplet. Hon karakteriserade det som har hänt i USA som ett historiskt misstag, och det är lätt att hålla med om det. Det har också lett till att man har kvar ett system som inte är obligatoriskt. Förenta Staterna är det enda industrialiserade land som inte har valt en obligatorisk modell. Man kan av detta dra några slutsatser. Man kan för det första göra den självklara iakttagelsen att inte alla är med i systemet. Många tiotals miljoner hamnar utanför sjukförsäkringssystemet. För det andra tycks ett frivilligt sjukförsäkringssystem inte vara en garanti för låga kostnader, eftersom Förenta Staterna är det land i världen som lägger ned den största andelen av sina gemensamma resurser på sjukvården. Däremot vill jag inte från detta exempel dra slutsatser om försäkringssystem som är obligatoriska. Den diskussionen får vi föra på en helt annan och riktigare bas. Fru talman! Eftersom jag har möjlighet att avsluta diskussionen vill jag notera att jag tycker att det var bra att den togs upp. Det är en viktig fråga som har ställts av Pontus Wiklund, nämligen hur vi ser till att det finns hyggligt med resurser i svensk sjukvård och att pengarna används på ett bra sätt. Jag har dock haft en från Pontus Wiklund avvikande mening vad gäller metoderna för att komma dit. Debatten om att dela ut långtgående befogenheter till något statligt organ för att gå in i konkreta fall och tala om att resurserna inte räcker får vi kanske anledning att fortsätta.

Jag får anmäla att Socialdemokratiska riksdagsgruppen har framställt önskemål om särskild debatt om åtgärder mot den ökande arbetslösheten samt att talmannen beslutat att en sådan debatt skall anordnas torsdagen den 26 mars kl. 14.30. Regeringen företräds av finansminister Anne

Herr talman! Pierre Schori har frågat mig om jag tog upp frågan om FN:s resurser och USA:s uteblivna betalningar under mina samtal med president Bush i förra månaden. Svaret är nej, och skälet är att det hade varit missriktat. Orsaken till problemet med de amerikanska skulderna till FN ligger nämligen numera inte i Vita Huset utan i kongressen. Därvidlag var situationen annorlunda under den förra administrationen, men jag har i dag ingen anledning att misstro president Bush och utrikesminister Baker när de säger att de gentemot kongressen verkar för att USA skall betala sina skulder till FN. Låt mig tillägga några ord om hur regeringen ser på frågan om FN:s finanser. Vi tycker det är utomordentligt viktigt att alla FN:s medlemsstater uppfyller sina stadgeenliga förpliktelser. Detta gäller inte minst inbetalningen av obligatoriska ekonomiska bidrag till den verksamhet som medlemsstaterna gemensamt har beslutat om. Dessa inbetalningar skall göras i sin helhet, inom föreskriven tid och utan villkor. Sverige försöker här, tillsammans med övriga nordiska länder, att föregå med gott exempel. På denna punkt råder ingen åsiktsskillnad mellan den nuvarande och den föregående regeringen. Tyvärr har betalningsdisciplinen överlag blivit dålig bland FN:s medlemsstater. Ett skäl till detta är förmodligen att vissa av säkerhetsrådets fem ständiga medlemmar inte alltid har levt upp till det särskilda ansvar som följer med deras särställning i FN. På 1960-talet gällde det Sovjetunionen, på 1980-talet USA. Detta är oacceptabelt. FN måste få en stabil finansiell grund för att klara de mycket stora uppgifter, särskilt på det fredsbevarande området, som organisationen står inför i denna historiska brytningstid.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Det var en bra deklaration i slutet av svaret om hur regeringen ser på FN:s finanser. Men jag tycker ändå att det är synd att statsministern inte utnyttjade det unika tillfälle han hade att i USA ordentligt ta upp frågan om FN:s finanser. Förenta nationerna befinner sig i finansiell kris på samma gång som man nu har sin mest aktiva tid framför sig med elva stora kostnadskrävande operationer. Vi vet att det är just USA som häftar mest i skuld till organisationen. USA har inte betalat ca 500 miljoner dollar. Det är hälften av de fordringar som FN har. Att säga att det vore missriktat att ta upp denna fråga med presidenten är nog ändå en liten undanflykt, statsministern. Det är riktigt att kongressen bör bli föremål för påtryckningar och behöver upplysas, men presidenten och hans administration behöver också ett tryck utifrån från andra länders regeringar. De skall tala om att de ser just USA:s roll i det hela som viktig och angelägen. Det var därför synd att inte statsministern utnyttjade tillfället att ta upp frågan med president Bush, eller med utrikesminister Baker, eller i sitt tal inför nationella pressklubben, eller i andra offentliga framträdanden. Också den amerikanska allmänheten behöver upplysas om FN:s roll. Jag tycker det är synd att statsministern inte gjorde det. Det är nästan en tjänsteplikt att göra detta när man är i USA.
Herr talman! Jag håller med frågeställaren om att det är mycket som man bör ta upp. Förvisso kom frågan om FN:s finansiering upp i olika sammanhang under mitt besök i USA. Men den ställda frågan gällde specifikt president Bush. Det handlar alltid om prioriteringar. En av de saker jag tog upp med president Bush, med utrikesminister Baker och i mitt anförande för nationella pressklubben var den oroande situationen när det gäller säkerheten i de f.d. sovjetiska kärnkraftverken. Jag berättade speciellt om ett kärnkraftverk strax väster om S:t Petersburg som heter Sosnovy Bor och ligger nära Sverige. Jag var mycket oroad och ville ha amerikanernas och andra europeiska staters hjälp för snabba insatser för att rätta till de problem som nu finns. Presidenten, utrikesministern och de kongressledamöter som jag träffade var tacksamma för denna information, eftersom detta var något de aldrig hört tidigare och med den styrka jag framförde budskapet. De lovade också att de skulle se på möjligheterna att hjälpa till. Nu vet vi att det har hänt en olycka, och vi vet att detta är ett fenomen som är känt på högsta nivå i den amerikanska administrationen och på högsta nivå i olika europeiska regeringar genom just de insatser som har gjorts från svensk sida. Jag tror att det i det stora hela taget inte var någon dålig användning av den begränsade tid som jag hade till mitt förfogande.
Herr talman! Vi är som medborgare och européer tacksamma för den insatsen. Men att ta upp den aspekten när jag talar om FN:s finanser är nog ett försök av statsministern att svänga sig litet. Det hade nog funnits tid att använda någon minut till den frågan. Det var också särskilt angeläget att ta upp frågan. Just när Carl Bildt befann sig i Washington lade man i Pentagon, det amerikanska försvarsdepartementet, sista handen vid en studie där man diskuterade USA:s roll i världen framöver. I denna studie -- låt vara att den ännu inte är officiellt sanktionerad av regeringen, men det avslöjar ändå det tänkande som finns -- sägs att USA är den enda stormakten framöver, och att man skall arbeta för att det så skall förbli. I det sammanhanget -- när man gör analyser av världen framöver, styrkerelationerna och vilken ordning som skall gälla, dvs. den nya världsordningen -- nämns över huvud taget inte Förenta nationerna, utan det är Pax Americana som skall gälla. Det var därför också mot denna bakgrund angeläget att ta upp frågan.
Herr talman! Jag vet att Pierre Schori nyligen har varit i Washington, och därmed är han också medveten om att det dokument som läckte ut i New York Times var en tjänstemannaprodukt som vare sig försvarsministern eller någon av de biträdande försvarsministrarna hade sett. Det som Pierre Schori nu ägnar sig åt är att försöka kasta skuggor över den amerikanska administrationen på ett sätt jag inte riktigt tycker är förenligt med vad som bör vara svensk politik. Vi har anledning att uppskatta den kursändring som har skett i amerikansk utrikespolitik när det gäller inställningen till Förenta nationerna. Det är riktigt att det tidigare fanns en skepsis. Den har bidragit till att driva fram reformer. Nu har vi ett FN som står i centrum för de internationella fredsansträngningarna och en amerikansk president och utrikesminister som med kraft ställer sig bakom en politik som stöder FN. Det är en väsentlig förändring som har inträffat i amerikansk utrikespolitik -- en förändring som vi har all anledning att hälsa med tillfredsställelse. Det finns en kvardröjande konservatism i den amerikanska kongressen på denna punkt, men det hoppas jag är ett övergående fenomen.
Herr talman! Också jag har noterat den kursändring som kom i och med att president Bush tog över rodret. Men de riktigt konservativa kretsarna i USA har denna syn, och i den världsbilden finns inte Förenta nationerna. ag tolkar den kommentar som Carl Bildt gjorde i slutet av sitt anförande som att också han tar kraftfullt avstånd från tankarna i dessa nya ''Pentagon papers''. Är det riktigt uppfattat, statsministern?
Herr talman! Det är inte min uppgift att kommentera läckage i New York Times och vad lägre tjänstemän i Pentagon skriver. Det fanns kanske en epok i svensk utrikespolitik när man ägnade sig åt sådant, men den är över. Det jag sade i USA, och som berördes i en tidigare frågestund här i riksdagen, var att det finns anledning att vara oroad för tendenser till isolationism. Slagordet Amerika före allting annat skulle leda till att USA vände sig bort från det globala ansvarstagande som man har haft. Vi har anledning att värna om att USA fortsätter att ha det. Många av de stora globala problemen -- från säkerhetsproblem i de f.d. sovjetiska kärnkraftverken till miljöproblemen på Riokonferensen -- kräver ett aktivt amerikanskt deltagande, bl.a. genom FN-systemet. Därför finns det anledning att uttala oro för tendenser till isolationism varhelst de förekommer.

Herr talman! Widar Andersson har frågat mig om jag är beredd att ta avstånd från ett uttalande om legalisering av narkotika från en tjänsteman i statsrådsberedningen. Karin Israelsson har frågat mig vilka åtgärder som skall vidtas för att upprätthålla den skärpta synen på narkotika inom regeringskansliet. Allra senast till höstriksdagen avser regeringen att lägga fram en proposition med förslag om ytterligare straffskärpning vid innehav av narkotika. Den lagändring som regeringen kommer att föreslå är ett uttryck för den gradvisa skärpning av narkotikapolitiken som har skett under senare år. Det innebär också att regeringens inställning i denna fråga är kristallklar och kompromisslös. Narkotikamissbruket skall bekämpas med alla lagens medel. Någon legalisering av bruket är självfallet inte aktuell. Kriminaliseringen kommer tvärtom att skärpas genom hårdare straff. Det finns två viktiga motiv för denna lagändring. Det ena är att effektivisera polisens och domstolarnas kamp mot narkotikahanteringen. Det andra är att ytterligare markera hur allvarligt riksdagen som lagstiftare, myndigheterna och regeringen ser på bruket av narkotika. Inte minst i detta perspektiv vore det allvarligt om enskilda tjänstemän i regeringskansliet aktivt drev ståndpunkter som i fundamentalt hänseende avvek från den linje som inte bara finns fastlagd i regeringsförklaringen och i de förslag som läggs fram för riksdagen, utan också i själva utgångspunkten för lagstiftningsarbetet på detta område. Så är heller inte fallet. Jag utgår från att frågeställarna delar min uppfattning att det knappast är möjligt att upprätthålla ett förbud mot privata åsikter i statsförvaltningen och att konsekvenserna av ett sådant förbud skulle kunna bli ganska otrevliga. Jag delar självfallet inte de åsikter som kom till uttryck i den aktuella tidningsintervjun eller i socialstyrelsens tidskrift Stoff. Jag har i många sammanhang starkt kritiserat just dessa åsikter. Frågeställarna vet också att detta -- förhoppningsvis -- inte är någon partiskiljande fråga. Den breda enighet som finns i Sveriges riksdag är en signal så god som någon om hur vi i vårt samhälle ser på knark. Låt oss hoppas att den enigheten kommer att bestå och fördjupas ytterligare när riksdagen senare i år skall rösta om regeringens förslag till ytterligare insatser mot narkotikahanteringen.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Jag vill förtydliga och fortsätta mitt frågande med att påminna statsministern om den fråga jag hade tillfälle att ställa strax före jul. Där undrade jag om statsministern inte var rädd att, likt andra företrädare för alltför enkelsidiga ideologier, hamna på historiens sophög. Vi fick inte tillfälle att fortsätta den diskussionen då. Frågan om narkotika är så uppseendeväckande att jag tycker att det finns anledning att fortsätta den ideologiska debatten. Jag tror inte att statsministern har den åsikten att narkotikan skall legaliseras. Den fråga jag ställer mig, och som också var uttryckt i min fråga, är om statsministern har en så stark ställning att han kan hålla stånd mot den nyliberala flank som inte bara finns representerad bland enskilda tjänstemän i statsrådsberedningen utan också inom statsministerns eget ungdomsförbund, Frihetsfronten och hos enskilda läkare. Det vet vi. Det är den ena punkt där jag skulle vilja att statsministern var litet extra tydlig. Kan statsministern hålla stånd mot den nyliberala falangen, flanken, som faktiskt finns i regeringen närstående kretsar? Den andra frågan gäller statsministerns svar. Det är goda saker som statsministern föreslår, men det finns också ett annat perspektiv. Det har också att göra med narkotika och droger. Det gäller detta att arbetslösheten växer. Det finns risk för att de gettobildningar som Moderaterna så framsynt påtalade i valrörelsen uppstår. Allt detta skapar underlag för ett missbruk och en utslagning av en omfattning som vi inte har sett här i Sverige. Jag skulle vilja att statsministern sade någonting om det också.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på frågan. Regeringens inställning i den här frågan framgår ju klart genom statsministerns svar. Det tackar jag särskilt för. Samtidigt vill jag rikta en varning till alla beslutsfattare att det förekommer en inställning till narkotika som vi kanske inte riktigt är klara över. När vi talar om narkomaner ser vi utslagningen på ''Plattan'' framför oss, men det finns ett annat bruk av narkotika som inte syns lika tydligt. Det förekommer kanske i de kretsar där dessa rådgivare har umgåtts. Vi vet att det förekommer en typ av bruk som man inte märker av i form av en direkt utslagning. Man kan klara sitt arbete under ganska lång tid, precis som när man har alkoholbekymmer. Därför blir jag litet rädd när den här mannen i kanslihuset menar att hasch och marijuana inte är farligare än alkohol. Det är ju just den inställningen som nu är förhärskande i många kretsar. Den måste man också komma till tals med. Det krävs en vakenhet så att den inställningen inte sprider sig i flera kretsar. Man märker att den inställningen finns bl.a. när det har införts tester på vissa arbetsplatser. Då har det visat sig att prov från människor som man trott aldrig använt narkotika givit utslag. Det krävs mer informationsinsatser för att öka kunskaperna på detta område. Jag tackar för det klara ställningstagandet att regeringen är villig att arbeta vidare med just narkotikasituationen för att komma till rätta med den. Men jag tror att det behövs fler insatser än de polisiära och de lagtekniska. Det krävs också en bredare informationsinsats.
Herr talman! Widar Andersson och jag har ofta i dessa korta replikväxlingar sagt att vi borde diskutera detta vidare. Jag har tyvärr bara en minut på mig nu, men det ligger mycket i detta. Det finns mycket som förenar Widar Andersson och mig i denna fråga, såvitt jag kan förstå. Det gäller det totala moraliska avståndstagandet från varje form av bruk av narkotika. Detta totala moraliska avståndstagande måste komma till klart uttryck i statsmaktens samlade politik. Det är just detta som har lett oss till att driva på för att få till stånd en kriminalisering av bruket. Det fanns som bekant ett motstånd till det, inte minst i Widar Anderssons eget parti, men inte bara där. Därefter har vi gått vidare för att skärpa straffet på bruk av olika narkotiska preparat för att göra det lättare och mer effektivt för polis, sociala myndigheter och andra att ingripa. Det är en nödvändighet att skärpa straffet successivt för att också inskärpa det moraliska avståndstagande som vi gör. Sedan berör Widar Andersson en utveckling i samhället som är oroande. Den har inte bara att göra med en ökad arbetslöshet och en s.k. slumbildning, för att återknyta till den delvis infekterade debatt som fördes under sommarmånaderna. Det finns tendenser att detta kryper in i olika samhällsgrupper. Därför är det så viktigt att rejäla avståndstagande och rejäla gränsdragningar kommer till stånd. Om jag skulle uttrycka någon förhoppning till Widar Andersson speciellt, är det att han med sina insatser förmår att påverka det socialdemokratiska partiet till en positiv inställning till de straffskärpningar som regeringen nu tänker föreslå. De är viktiga, men det har funnits en alltför ljum inställning till dem i de litet flummiga kretsar som haft inflytande i dessa frågor.
Herr talman! Det är intressant med den här diskussionen om vad som händer i ett samhälle i dag. I de samhällen där segregation och stora klyftor mellan samhällsgrupper uppstår, kan man se att alkohol och narkotikamissbruket breder ut sig. Det är viktigt att man med all kraft ser över utvecklingen, så att vi inte hamnar i en sådan situation också i vårt land. Det är bra med straffskärpning. Det har vi tillsammans begärt tidigare. Det är skönt att vi har en regering som är positiv till det förslaget, så att det kommer till stånd. Detta bör också paras med ett moraliskt avståndstagande från varje form av bruk av narkotika. Det tror jag är det allra viktigaste. För några år sedan förde jag här en debatt om kokainet i Sverige. Dåvarande statsråd påstod att det inte fanns några risker för att kokainet över huvud taget skulle komma in i vårt land. Nu har vi det redan i stor omfattning. Jag tror att det finns betydligt mer av det än vad vi någonsin anar. Därför är det bra med det här avståndstagandet.
Herr talman! Det finns alltid vissa områden -- oavsett hur samhället i övrigt ser ut -- där man måste vara särskilt uppmärksam och vara beredd att gå till offensiv och inte sitta fast i ideologier. Det var närmast det som låg bakom min fråga. Ideologier kolliderar alltid med verkligheten. Narkotikan och utslagningen är en hård och brutal verklighet som förvärras. Därför är signalerna från statsmakterna otroligt viktiga. en man skall inte bara prata om straffskärpning. Har ungarna en bra skola att gå i, fungerar barnomsorgen, får man jobb, är bostadsområdena hyggliga och fina och bryr vi människor oss om varandra så minskar problemen. Jag var med på den tiden då man fick slåss mot flumvänstern i de här frågorna. Nu finns det tendenser, statsministern, inte bara i det egna kansliet utan runt omkring till att en flumhöger är på väg att växa fram. Jag och alla andra har ett ansvar, man jag tycker också att statsministern som partiledare och ordförande har ett speciellt ansvar.
Herr talman! Förvisso har vi båda ett gemensamt ansvar för att bekämpa det flumtänkande som har funnits och som tyvärr fortfarande finns. Det finns också risk för att det breder ut sig. Detta är inte bara en fråga om lagstiftning. Det är Widar Andersson och jag helt överens om. Men lagen är ett utryck för samhällets moral, och det är viktigt. Det var mycket viktigt när vi drev fram kriminaliseringen av narkotikabruket. Är detta så moraliskt förkastligt och så farligt som Widar Andersson och jag anser att det är, skall det komma till uttryck i lagen. Skall det komma till uttryck i lagen, skall det också finnas effektiva sanktionsmöjligheter. Det är det effektivaste motstånd vi kan tänka oss mot flumfilosofier -- oavsett om de finns till höger, till vänster eller t.o.m. inom Centern -- som vi har all anledning att markera avstånd ifrån.
Herr talman! Avslutningsvis hoppas jag bara att vi går härifrån, statsministern och jag, med samma minne av debatten, nämligen att det verkligen är fråga om ett klart avståndstagande. Det gäller inte enskilda privata tjänstemän -- jag är inte ute på någon huvudjakt -- utan sådana här idéer, så att vi kan lämna salen i den trygga förvissningen och förhoppningen att statsministern i den frågan står på samma barrikad.
Herr talman! I diskussioner med Widar Andersson lämnar man som vanligt debatten med intrycket av att vi borde ha haft mera tid för att kunna fördjupa resonemangen. Ibland blir det litet för korthugget. Jag tror att detta är ett område där vi alldeles oavsett meningsmotsättningar i övrigt skulle ha skäl att utveckla argumentationen och ställningstagandet. Jag hoppas, herr talman, att riksdagen en gång skall få debattregler som möjliggör även en fördjupad dialog mellan personer av olika partipolitisk hemvist.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig vad jag ämnar vidta för åtgärder för att undanröja diskriminerande inslag i handeln med livsmedel. I samband med 1990 års livsmedelpolitiska beslut underströk jordbruksutskottet att den grundläggande principen om ömsesidighet som utskottet understrukit vad gällde gränsskyddets nivå m.m. även skulle gälla i fråga om exportsubventioner. Utskottet var dock inte berett att föreslå någon avvikelse från den förhandlingslinje som Sverige intagit i GATT. En förutsättning för detta ställningstagande var enligt utskottet att de fortsatta förhandlingarna i GATT blev framgångsrika vad gäller avskaffandet av handelssnedvridande stöd. Riksdagens beslut fattades i ett läge då GATT-förhandlingarna beräknades bli klara i slutet av år 1990. I dag är siktet inställt på att parterna -- utifrån ett totalförslag som presenterades i december 1991 -- skall komma överens under våren 1992. Förslaget innebär på jordbruksområdet en neddragning av internstödet med 20 %, att allt gränsskydd görs om till tullar och sänks med i genomsnitt 36 % samt att exportsubventionerna skall minskas med 36 % i monetära termer och med 24 % kvantitetsmässigt. Ytterligare en anledning till att frågan om exportsubventioner på nytt bör prövas -- om GATT-förhandlingarna inte leder till ett avskaffande -- är anpassningen till EG och dess jordbrukspolitik. Denna aspekt av frågan skall i första hand behandlas av den kommission som regeringen tillsatt med uppdrag att förbereda en avstämning av de omställningsbeslut som omfattades av 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Kommissionen skall i sitt arbete beakta effekter och faktorer som inte var kända eller förutsedda vid tidpunkten för beslutet, i första hand konsekvenserna av en anslutning till EG. Svenska livsmedel håller en hög kvalitet, men har tidigare inte exporterats i någon större omfattning. Det är viktigt att vidta sådana åtgärder att livsmedelsexporten får en god start. Det bilaterala jordbruksavtal Sverige slutit med EG ger också en god möjlighet att börja exportera bl.a. ost och förädlade nötköttsprodukter till EG. För att ytterligare underlätta för de svenska livsmedelsproducenterna att komma i gång med export till EG-marknaden har regeringen nyligen beslutat att medverka med 60 milj.kr. i en satsning på exportfrämjande åtgärder för livsmedel. Satsningen avser en fyraårsperiod och syftar till att stödja marknadsföring av svenska förädlade livsmedel. En särskild projektgrupp med företrädare för jordbruksnäringen, livsmedelsindustrin och exportrådet skall ansvara för satsningen.
Herr talman! Jag vill tacka jordbruksministern för svaret på min fråga. Det är en fråga som är mycket väl motiverad med hänsyn till vad som nu sker inom livsmedelshandeln länderna emellan. Jag har fått det svar jag väntade mig, och jag har inget att invända mot det. Men jag finner ändå anledning att göra någon kommentar och ställa någon kompletterande följdfråga. Besluten 1990 om ny livsmedelspolitik fattades bl.a. med viss hänvisning till pågående GATT förhandlingar och dess resultat men också med ambitionen att skapa så likvärdiga förutsättningar som möjligt för svensk livsmedelsproduktion jämfört med EG:s. Nu vet vi att förhandlingarna i GATT -- som också framhålls i svaret -- har dragit ut på tiden. Detta medför problemen. Problemen är stora och blir större för varje dag. Livsmedel kommer in i landet med hjälp av EG subventioner, EG-ländernas exportstöd. Svenska producenter tappar i dag marknadsandelar utan, märk väl, att på motsvarande sätt kunna finna avsättning för sin produktion. Det leder i sin tur till nya överskott i Sverige, som vi har mycket svårt att avsätta. Det slår direkt på producentpriset. Det är så allvarligt i dag att någonting måste ske -- och det ganska snabbt. Risken är annars uppenbar att problemen ökar och att vi får verkliga, mycket stora problem. Vi har i dag inget exportstöd. EG har ett stöd som ligger på över 13 kr. Samtidigt har man inom EG ett mellan 2 och 5 kr. högre importskydd. Vi har alltså under nuvarande förhållanden ingen som helst chans att avsätta det svenska överskottet, vilket blir värre om vi inte kan stoppa inflödet. Därför måste jordbruksministern vidta åtgärder.
Herr talman! Jag har tidigare redovisat gången i beslutsprocessen, och vi har alltså att avvakta vad som händer i GATT. Samtidigt kan man säga att det på köttsidan under övergångsperioden finns en viss summa pengar per år anslagen, vilken näringen får lov att disponera för export. Därför sitter vi ännu inte alldeles i sjön. Det förhållande som Ingvar Eriksson redovisar är emellertid korrekt. EG har en helt annan möjlighet att exportera till oss än vi har att exportera till EG Samtidigt är det viktigt att hålla de verkliga siffrorna i minnet. Det har visserligen skett en stor ökning av importen av nötkött. Den ökade under sista halvåret 1991 med ungefär 5 miljoner kilo, och det var en fördubbling. Det låter mycket, men man skall samtidigt komma ihåg att nettoimporten av nötkött 1991 ändå var i storleksordningen 9 miljoner kilo, medan konsumtionen av nötkött låg på 143 miljoner. Importen motsvarar alltså ungefär 6 %. Det är således inte några dramatiska mängder som kommer in i landet. Men problemen finns, och vi försöker arbeta med det.
Herr talman! Problemen finns, och jag är glad att regeringen arbetar med dem. Men problemen blir ännu större ju längre det dröjer innan GATT förhandlingarna är avslutade. Det är det som är det allvarliga. Ännu allvarligare är det om tidpunkten för Sveriges EG-inträde också flyttas framåt i tiden. Då blir situationen ännu värre, och problemen blir ohållbara. Jag kan ge ytterligare ett exempel. För smör finns inom EG ett importskydd som ligger över 9 kr. högre än det vi har i Sverige. Man har dessutom ett exportstöd som ligger på nästan 13--14 kr. Det är ju -- det hoppas jag att jordbruksministern inser -- fullständigt omöjligt att hantera ett kommande överskott, och därför måste regeringen vidta åtgärder. Jag hoppas att vi får fram en realistisk syn på detta, och jag kommer också att stödja herr jordbruksministern i den strävan. På det sättet skapas förutsättningar för konkurrens på lika villkor.
Herr talman! Det är ju inte så att vi eftersträvar ett överskott, utan vi eftersträvar en balans på den svenska marknaden. Det var vad som låg i botten på 1990 års livsmedelspolitiska beslut. I och för sig har det svenska jordbruket inte på mycket lång tid haft några direkta stöd för export, utan man har fått lov att själv betala detta via exempelvis utjämningssystemet i fråga om mjölken och slakthusavgifter. I dag finns inte den möjligheten, och då är det naturligtvis svårare att avsätta den här typen av export. Men avsikten med att ta bort dessa möjligheter var just att produktionen skulle anpassas till den volym vi har. Ömsesidigheten är emellertid ett krav som finns inskrivet i riksdagsbeslutet och som vi skall efterkomma så fort det blir möjligt.
Herr talman! Jag har samma uppfattning som jordbruksministern när det gäller ömsesidigheten. Det är viktigt att understryka den. Just med tanke på att vi nu står inför en situation av gigantisk konkurrens med omvärlden och att vi egentligen borde stärka de exportkontakter vi har och t.o.m. skaffa nya -- det är ju vad vi måste göra för att kunna hantera problemen när internationaliseringen fullt ut har slagit igenom -- är det problem vi upplever i dag så allvarligt. Tendensen är att problemen successivt ökar. Men hänsyn till de siffror jag nämnde, de gigantiska skillnaderna, är det i dag praktiskt taget omöjligt att bygga upp några nya exportkontakter. Jag kan ta Finlands export som ett exempel. Finnarna skickar 25 kr. med varje kilo kött till Sverige. Det finns ju ingen bonde någonstans i världen som kan konkurrera med en sådan dumpningsverksamhet, och det är av det skälet jag ser så allvarligt på den här diskriminerande importen.
Herr talman! Det är naturligtvis ett mycket stort bekymmer när andra länder har höga exportstöd och varorna kommer hit, och det är ju för att man skall komma till rätta med just det här problemet som GATT-förhandlingarna pågår. Jag tycker också att det är angeläget att framhålla de positiva saker som har gjorts och som är på gång. Det gäller bl.a. det bilaterala avtal med EG som öppnar kvoter för kött och ost. Detta avtal gör att vi kan börja handla utan införselavgifter och utan exportstöd och att den svenska näringen och livsmedelsindustrin kan få en träning i hur man agerar. Det är också av den anledningen som regeringen har anslagit de 60 miljonerna till exportfrämjande verksamhet. Jag menar att detta är en positiv och offensiv satsning, som är framtidsinriktad.
Herr talman! Jag delar uppfattningen att det är en viktig insats man här inleder, och jag hoppas också att man kan fördjupa och bredda den. Men i det jordbrukspolitiska beslut vi fattade 1990 finns, om man tolkar det fullt ut, också enligt min uppfattning vissa möjligheter att skapa förutsättningar för att kunna hantera de problem jag har berört. Jag vill också ställa ett par frågor till jordbruksministern apropå kommissionen. Hur långt har kommissionen kommit? Har den över huvud taget börjat jobba? Jag befarar det värsta. Jag hoppas verkligen att man nu tar tag i detta. Det är nämligen bråttom.
Herr talman! Det är synd om Ingvar Eriksson är så pessimistisk. Jag kan meddela Ingvar Eriksson och kammarens ledamöter att kommissionen är i full gång och håller på att informera sig om hur olika saker ligger till. I den proposition om jordbruksfrågor som regeringen för någon vecka sedan lade fram i riksdagen betonar vi vikten av att en del frågor, bl.a. de frågor vi har haft uppe i den här debatten i dag, tas upp av kommissionen med förtur. Jag förväntar mig en första reaktion från kommissionen tidigt i höst, så att riksdagen sedan så småningom kan få ett förslag från regeringen.
Herr talman! Jag är tacksam för beskedet. Jag hoppas verkligen inte att jag verkar pessimistisk, för det är jag inte. Jag är emellertid väldigt angelägen om att vi så snabbt som möjligt försöker hjälpas åt att rätta till de problem som i dag finns och som jag är övertygad om att också jordbruksministern känner. Detta är och förblir en stor oro, och många vill ha ett klarare besked än vad vi hittills har lyckats ge. Vi som är ansvariga för det jordbrukspolitiska beslutet måste ha kraft att ge dem ett sådant besked, och vi måste hjälpas åt med det.

Herr talman! Fredrik Reinfeldt har frågat näringsministern vilka åtgärder han vill vidta för att åstadkomma ökad pluralism inom mejerinäringen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Den 10 mars svarade jag på en fråga av Hadar Cars med i stort sett samma innehåll. Jag sade då att ökad konkurrens står högt på dagordningen för regeringen. I regeringsförklaringen understryks att konkurrenspolitiken skall skärpas och att såväl offentlig som enskild maktkoncentration skall motarbetas. Riksdagen fattade våren 1990 ett viktigt beslut om en reformering av den svenska livsmedelspolitiken. Detta beslut innebär ett avsevärt ökat inslag av marknadslösningar inom livsmedelssektorn genom intern avreglering. I riksdagsbeslutet understryks också den småskaliga livsmedelsindustrins betydelse för en fungerande konkurrens. Effekterna av den livsmedelspolitiska reformen är hittills positiva. Bl.a. låg priserna på livsmedel under år 1991 i stort sett stilla, medan KPI totalt ökade med 8,1 %. För att förhindra att näringen tar över de regleringar som riksdagen beslutade skulle avvecklas, fattade riksdagen vidare våren 1991 beslut om en förstärkt konkurrenslagstiftning inom livsmedelssektorn. Denna lag skall vara i kraft tills en ny generell konkurrenslagstiftning träder i kraft. Regeringen kommer till hösten att förelägga riksdagen en proposition om en sådan ny förstärkt konkurrenslagstiftning. I regeringsdeklarationen understryks att omställningen av jordbruket skall fullföljas och att syftet är att Sverige vid inträdet i EG skall ha en stark och konkurrenskraftig jordbruksnäring. Ett svenskt medlemskap i EG kommer också att innebära att den svenska livsmedelsindustrin utsätts för ökad konkurrens. Vad gäller livsmedelslagstiftningens betydelse för utvecklingen av alternativ och småskalig livsmedelsproduktion kan jag nämna att regeringen i februari i år har bemyndigat mig att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en förutsättningslös översyn av de livsmedelshygieniska bestämmelser som kan ha betydelse för den småskaliga livsmedelsproduktionen. Utredaren skall lämna förslag till förändringar i bestämmelserna som kan underlätta utvecklingen av sådan produktion. Den svenska regeringen arbetar också aktivt inom ramen för GATT för att genom ömsesidiga sänkningar av gränsskydd och interna stöd till jordbruket få till stånd en ökad internationell handel med jordbruksråvaror och livsmedel. För att man skall kunna tala om en fungerande konkurrens är det emellertid av största vikt att konkurrensen sker på lika villkor. Jag vill i det här sammanhanget också peka på den viktiga roll som konsumenterna har på marknaden. Genom bl.a. konsumentberedningen och priskommissionen bevakar regeringen konsumenternas intresse.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Jag känner till att jordbruksministern tidigare haft anledning att svara på en fråga i det här ämnet från Hadar Cars. Men med några veckors distans till den diskussion som uppstod till följd av Arlas prishöjning den 2 mars kan man nu blicka något tillbaka. Det var något mycket märkligt som skedde och som framför allt kom till uttryck i massmedia när Arla den 2 mars beslutade om en prishöjning och sedan den 9 mars drog tillbaka den -- jag tänker då på det som skedde dagarna däremellan. Det förloppet visade tydligt, tycker jag, att det råder brist på konkurrens inom denna sektor av mejerinäringen. Det har dragits många slutsatser och fällts många kommentarer till vad som då skedde hos Arla, men väldigt få har visat på någon lösning för branschen som sådan. Vad var det egentligen som skedde? Jo, VD:n, Åke Modig, framställdes som politiskt naiv -- både av sig själv, märkligt nog, och av andra betraktare. Jag kan bara göra den kommentaren att det är märkligt att en VD för ett sådant bolag skall behöva framställa sig själv som politiker över huvud taget. Det kan knappast vara hans uppgift att vara något slags politisk bedömare av vad som är tänkbart och möjligt. Och vem var egentligen konsumenternas företrädare i konflikten? Det kom i någon mån att bli jordbruksministern själv och naturligtvis också massmedia. Men i sanningens namn måste det sägas att mycket få konsumenter var inblandade i den fejd som uppstod. Det testades egentligen aldrig om den här prishöjningen kunde ha varit acceptabel. Det är klart att näringen hade kunnat få höja priserna, förutsatt att det hade funnits ett alternativ som inte hade gjort det. Då hade resultatet bara blivit att ingen hade köpt den mjölken, den filmjölken eller den grädden, utan alla hade gått till någon annan. Detta är ett bevis för att det råder en situation utan konkurrens på den här marknaden, och det är det som är det allvarliga.
Herr talman! Avsikten med avregleringsbeslutet, dvs. 1990 års livsmedelspolitiska beslut, är att successivt föra ut det svenska jordbruket på marknaden. Det är en process som måste få ta någon tid, eftersom vi har haft ett ganska genomreglerat system under ungefär 60 år. Från den synpunkten tycker jag att utvecklingen har varit positiv, och vi har också sett att prisstegringstakten har avstannat när det har blivit mer marknadskänning -- ja prisstegringarna har t.o.m. upphört under 1991, vilket är ett mycket gott tecken. Som jag framhöll i en särskild debatt här i kammaren förra veckan måste näringen nu vänja sig vid att själv fatta sina beslut om priserna och testa dem på marknaden. Priserna på livsmedel skall inte avgöras här i riksdagen, i regeringen eller hos någon statlig myndighet, som tidigare har varit fallet -- då fattade vi faktiskt beslut om dem här. Ovanan vid den nya ordningen gör väl att aktörerna agerar litet egendomligt, och det är väl också ovanan som gör att frågan ställs av journalister, t.ex. till statsråd som är berörda. Jag har i de sammanhangen deklarerat -- och det kan jag upprepa -- att regeringen naturligtvis har en övergripande målsättning att hålla nere prisutvecklingen generellt för att få stabilitet i den svenska ekonomin. Den uppfattningen redovisade jag också i de här sammanhangen.
Herr talman! Jag tycker det är mycket glädjande att jordbruksministern uttalar ett sådant stöd för tanken på konkurrens och behovet av konkurrens inom denna sektor. Det står också mycket att läsa om det i den proposition som jordbruksministern har lagt fram. Jag delar uppfattningen att det är konkurrens som behövs. Jordbruksministerns parti brukar ibland företräda uppfattningen att det är viktigt att sänka matmomsen. Det har vi gjort, och det är en åtgärd med vilken man kan få ned priserna. Men konkurrensen är förmodligen än viktigare -- det tror åtminstone jag -- för prisbildningen. Något som då är litet oroväckande -- jag gör då en koppling till diskussionen under den tidigare frågestunden -- är att man ser för sig scenariot att det skall bli en utländsk konkurrens: Nu öppnas marknader nere i Europa med vilka vi kan handla, och det aktualiserar en rad frågor. Men hur är det egentligen med den inhemska konkurrensen i ett läge då vi befinner oss långt före ett EG-medlemskap? Den existerar inte -- det var det här skeendet en tydligt signal om. Det är rena rama kartellbildningen när man först gemensamt går fram med en prishöjning och sedan gemensamt backar från den. Hur kan vi komma fram där? Det vore intressant att höra jordbruksministerns synpunkter på det.
Herr talman! För det första kommer ett EG medlemskap naturligtvis att innebära att man öppnar gränserna, och det blir alltså en konkurrens med omvärlden. För närvarande är det fritt för konkurrens mellan olika organisationer också på det här området, men det finns ingen vana vid detta. Även om det finns en möjlighet till konkurrens kanske man inte utnyttjar den, och det är därför som samhällets olika organ kan ha särskilda skäl att hålla ett öga på vad som sker under den närmaste tiden. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den svenska mejerinäringen är ganska liten i förhållande till omvärldens, och vi skall kanske vara försiktiga med att vidta dramatiska åtgärder under den troligen korta period som vi har kvar inför ett EG-medlemskap.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen. Det finns här stora likheter med situationen på många andra områden där förhållandena under lång tid har varit av närmast monopolliknande karaktär. Jag tänker då på just övergången till att bli mer marknadsinriktad; inriktningen att tänka på hur konsumenterna reagerar finns inte från början. Det är också därför som jag undrar litet över skrivningarna när jordbruksministern bl.a. i propositionen säger att det är viktigt att nu se över konkurrensen -- det kommer naturligtvis in i perspektiv av att vi får en ny konkurrenslagstiftning till hösten. Men det gäller där ändå att ha kontroll över en konkurrens som på något sätt existerar. Men när den inte ens finns, när det nästan handlar om att skapa en marknad, är det mycket mer komplicerat. Frågan är då: Hur skall man låta nya intressenter uppträda? Skall de kanske slå sig loss från de kooperationer som i dag finns för att kunna uppträda mot varandra på den inhemska marknaden? Kan man se någon sådan utveckling framför sig?
Herr talman! Låt mig bara understryka att det i dag finns möjlighet för olika företag på mejerisektorn att konkurrera med varandra. Vi utreder, som jag nämnde i svaret på den tidigare frågan, möjligheten för småskalig livsmedelsproduktion, som är intressant i sammanhanget. Det kommer så småningom in aktörer utifrån, och vi har under de senaste veckornas diskussioner upplevt att konsumenterna är mycket aktiva. Också det är, tror jag, en faktor att räkna med i det här sammanhanget, även om aktiviteten inte i första taget tar sig de vanliga marknadsmässiga uttrycken.
Herr talman! Då hoppas jag bara att jordbruksministern är ense med mig om att konsumenterna inte egentligen företräds särskilt bra av enbart stora intresseorganisationer och av massmedia. Det vore roligt om man någon gång kunde få se reaktionen från vanligt folk, om jag får uttrycka det så. Bl.a. LO:s inblandning har varit mycket märklig: I den ena ändan har man protesterat mot höjningar av priser, och i den andra ändan har man diskuterat bojkott och inte riktigt verkat ställa upp på marknadens villkor. Konsumenter måste ändå vara vanligt folk som reagerar ute i livsmedelsbutikerna. För att det skall bli så behövs det alternativ.

Herr talman! Ian Wachtmeister har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag vidtagit för att fall av typ Lindome inte skall upprepas. Jag förmodar att Ian Wachtmeister undrar om jag vidtagit några åtgärder i syfte att se över den rättsliga regleringen för sådana brottmål då, såsom i det s.k. Lindomefallet, de enda två tänkbara gärningsmännen skyller på varandra och båda frikänns. Jag har i en artikel i Svenska Dagbladet den 19 februari behandlat denna situation på ett utförligare sätt än som är möjligt här. Jag konstaterade där att det är en mycket svår och komplicerad problematik och att det är viktigt att vi inte låter våra upprörda känslor leda till alltför hastiga lagstiftningsåtgärder som kan hota rättssäkerheten. Samtidigt framhöll jag att vad som inträffat kräver att vi grundligt överväger om inte förbättringar kan göras och att ett arbete med det syftet redan inletts på departementet. Det arbetet fortsätter, men det är ännu för tidigt att säga vad det kan ge för resultat.
Herr talman! Jag får hoppas att det i varje fall inte fortsätter som hittills, vare sig man nu vill kalla det för vansinne, flum, rättslig trötthet eller vad det än är. Någonting som är ännu värre än våra upprörda känslor, som justitieministern talar om, är vår upphörda rättskänsla, Den verkar ha upphört, men den finns kvar hos folk. Jag vet att justitieministern inte skall uttala sig om individuella fall, och därför skall vi givetvis tala om det här litet mera allmänt. En av statens primära uppgifter, som gör att vi över huvud taget lever i en nation, är att skydda sina medborgare. Det har staten glömt under långa tider. Nu har vi fått en ny regering, som har sagt att den verkar på ett annat sätt, dvs. att den skall sätta sådana här funktioner i främsta rummet. Det är en lång tradition som regeringen har att ta igen. För ungefär 750 år sedan skrev Birger Jarl om gatufrid, kvinnofrid och kyrkofrid, så det här är en stor och viktig fråga. Jag vill nu ställa några litet mer allmänna frågor till justitieministern, om jag får, herr talman. Håller justitieministern i ett allmänt resonemang, i en allmän debatt, med om att inget annat skall gälla för två mördare än vad som skall gälla för en mördare, eller möjligen tre? Om det inte är så, kan vi nämligen få en epidemi av dubbelmördare, dvs. sådana som mördar tillsammans. Min nästa fråga är: Skall domstolar nödvändigtvis utdöma minimistraff? Ofta är straffrummet 2--6 år, och då utdöms alltid minimum, och så letar man efter ytterligare förmildrande omständigheter.
Herr talman! Ian Wachtmeister ställer sin första fråga litet klurigt, så det går inte att svara ett enkelt ja eller nej. Självfallet skall inget annat gälla för två mördare än för en, om man kan bevisa att det är två mördare. Den andra frågan, om man nödvändigtvis skall döma ut minimistraff, ser ut som ett påstående. Då skall vi också vara klara över att det bara är vissa fall som uppmärksammas. Gör vi en kartläggning över alla utdömda straff finner vi att det inte genomgående är fråga om minimistraff. Jag vill tillägga att det är otroligt viktigt att vi känner att det finns en överensstämmelse mellan vårt eget rättsmedvetande och rättstillämpningen, och när vi upplever glapp finns det anledning för oss att stanna upp och se vilka åtgärder vi måste vidta.
Herr talman! Jag vill bara erinra om att man i de aktuella fallen kunde bevisa att det var någon av de två personerna som hade utfört mordet, dvs. att det hade utförts i kompanjonskap. De kom därifrån och fick dessutom skadestånd. Det är fullständigt otroligt. Det är vad jag menar med vansinne, och jag tror att många människor också tycker det. Jag skulle vilja fråga om justitieministern håller med om att det svenska folkets rättskänsla och uppfattning om rättvisan i dag skiljer sig från domstolarnas. Skall domstolarna över huvud taget bry sig om sådant, eller skall de bara mala vidare med de egendomliga beslut de hittills har fattat? Skall man alltså ta hänsyn till folkets rättsuppfattning?
Herr talman! Det är vi politiker som skall ta hänsyn till folks rättsuppfattning, inte i första hand domstolarna. De skall följa vad vi politiker har beslutat i lagstiftningen, och det är vi som skall vara lyhörda. Jag vill också ta upp skadeståndsfrågan, eftersom Ian Wachtmeister nämnde denna. När JK utdömde skadestånd var det helt i enlighet med gällande lagstiftning. Samma dag som det skedde tog jag kontakt med den kommitté som arbetar med förslag till ny lagstiftning när det gäller det allmännas skadeståndsskyldighet, för att man där skall komma med förslag som i framtiden gör att skadestånd inte utgår i denna typ av fall.
Herr talman! Det kan ju betraktas som ett fall framåt att man inte får betalt för att man mördar andra, men det vore bättre om man straffades ordentligt. Det här är ett stort problem, och det är ett förfärande problem. Jag har en annan fråga. Vi har från Ny demokratis sida sagt att man borde straffa brottslingar och vårda brottsoffer, inte tvärtom. Tycker inte justitieministern att det är en ganska bra praxis? Jag förstår att det är svårt att svara på det, så jag ställer en fråga till: Är justitieministern nöjd med den vård som brottsoffren får? I valrörelsen talade vi om att man lägger ned ca 3 miljarder, dvs. 3 000 miljoner, på att vårda brottslingar medan man lägger ned 20 miljoner på brottsoffren. Det vore dags att göra någonting där -- det förstår jag att justitieministern håller med om.
Herr talman! Om Ian Wachtmeister är ute efter att vi skall vända på siffrorna totalt, kan han inte få det skydd för de oskyldiga som han önskar. Vi i den nuvarande regeringen har mycket tydligt visat att vi vill sätta brottsoffren i centrum.

Herr talman! För säkerhets skull vill jag då bara tala om att jag vill både straffa brottslingarna och vårda brottsoffren. Jag tror att det är bland de viktigaste uppgifter vi har i samhället framöver, därför att i annat fall kan det gå väldigt snett. I övrigt ber jag att få tacka så mycket för justitieministerns svar.

Herr talman! Charlotte Cederschiöld har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att påföljderna för våldtäkt bättre anpassas till den allmänna rättsuppfattningen. Charlotte Cederschiöld hänvisar till ett avgörande från hovrätten för Nedre Norrland, där enligt henne fängelsestraffet för en våldtäkt sänktes med hänvisning till den tid våldtäkten pågick. Jag vill först framhålla att jag som justitieminister inte kan eller får uttala mig om enskilda domstolsavgöranden. Den aktuella domen har inte ens vunnit laga kraft. En våldtäkt är alltid -- oavsett hur länge den pågår -- ett grovt övergrepp och en allvarlig kränkning av offret. Därför är straffskalan sträng; maximistraffet är tio års fängelse. I likhet med Charlotte Cederschiöld anser jag att det är viktigt att vi har en påföljdspraxis som inte strider mot den allmänna rättsuppfattningen. I vårt processystem har vi tillförsäkrat oss ett direkt inflytande av lekmän, som är satta att representera allmänheten. I ett mål om våldtäkt deltar normalt fem lekmannadomare när målet avgörs i tingsrätt. Dessutom ingår en juridiskt utbildad domare som ordförande. Nämndemännens medverkan i straffrättskipningen bidrar till att allmänt rådande rättsuppfattning beaktas. I sin fråga säger Charlotte Cederschiöld att det enligt allmän rättsuppfattning knappast finns något stöd för att anpassa straffet för våldtäkt efter den tid som den har pågått. Utan att gå in på det fall som Charlotte Cederschiöld hänvisar till, vill jag framhålla att det såväl vid våldtäkt som vid andra brott är mycket vanligt att domstolarna ser det som en försvårande omständighet om gärningen sträcker sig över en längre tid. Gärningsmannen anses ofta i sådana fall, som det uttrycks på olika håll i lagstiftningen, ha visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Att straffmätningen på detta sätt skall relateras till brottets grovhet har säkert också stöd i allmän rättsuppfattning. Hur avgränsningen bör göras i det enskilda fallet ankommer det ytterst på domstolen att fastställa.
Herr talman! Först skall jag be att få tacka för svaret. Jag är naturligtvis fullständigt medveten om att statsrådet inte kan uttala sig om enskilda fall eller gå in på hur domstolen dömer. När det gäller tidsfaktorn står det i förarbetena att den får användas för att bedöma om brottet har varit grovt eller inte, och om det har det inte varit fråga i detta fall. Däremot är det mer tveksamt att använda den för att bedöma påföljden. Jag tror att det kan bli ganska svårt för allmänheten att uppfatta detta juridiska ''finlir'', och det är en viss risk att det stöter mot det allmänna rättsmedvetandet. Vad statsrådet kan göra är att ta ställning till straffskalan, om den är rimlig, och inte minst bidra till att straffets betydelse inte nonchaleras i den allmänna debatten. Om straffets betydelse nonchaleras i opinionsbildningen är risken stor att straffskalans underkant blir det dominerande riktmärket. Om sedan överklagandena mer eller mindre leder till sänkta straff får lagstiftarens strafflatitud inte den tillämpning som varit avsedd. Kanske kan upprördheten efter denna dom bidra till en skärpt syn på straffen i dessa fall. Jag hoppas det. Brottsoffrens situation måste också uppmärksammas mera, inte minst de framtida brottsoffren, de som kan komma att bli brottsoffer på grund av en alltför släpphänt straffutmätning. Under 80-talet har antalet våldtäkter ökat med 58 % i Stockholm och är nu 18 per månad. I hela landet begås fyra våldtäkter per dag. Samtidigt hävdas från flera håll att domarna i dessa mål blir allt mildare, särskilt vid överklaganden. Jag hoppas att statsrådet delar min uppfattning att det vore mer i överensstämmelse med allmän rättsuppfattning om domstolarna använde hela straffskalan i större utsträckning och flyttade upp det dominerande riktmärket från minimistraffet. Om det mot förmodan skulle visa sig att domstolarna inte klarar detta, borde man överväga att skjuta hela strafflatituden uppåt. Jag vill avsluta med en fråga: Har inte domstolarna ett ansvar för domarnas överensstämmelse med allmänna rättsmedvetandet?
Herr talman! När det gäller själva frågan får jag svara som jag gjorde på den förra frågan. Finner man att överenstämmelsen med allmänna rättsuppfattningen brister, är det vi politiker som måste ta initiativet till ändringar av lagen. Jag vill passa på att nämna att inom departementet pågår en översyn av straffskalorna och att vi troligen har anledning att utvidga denna översyn till att gälla fler brott än dem som är aktuella för tillfället. Jag vill också poängtera att straffet måste uppfattas med respekt i samhället. Det är bl.a. det som ligger bakom vårt förslag att slopa halvtidsfrigivningen. Halvtidsfrigivning undergräver respekten för straffet.
Herr talman! Jag är ganska nöjd med justitieministerns svar. Vi kan inte gå in mera på detta med tiden som en faktor vid straffutmätningen. Skulle den tendensen gå vidare skulle man kunna hamna i ett läge, där en enminutsvåldtäkt inte gav något straff och man därigenom hade accepterat ett visst brott. En sådan utveckling skulle vara farlig. Jag är nöjd med justitieministerns svar och hoppas att domarna i fortsättningen kan bli tydligare, så att allmänheten har lättare att förstå dem. Då blir det inte så mycket juridiskt finlir, utan det blir enklare och klarare.

Herr talman! Sigrid Bolkéus har frågat mig om jag är beredd att verka för att lagen om handel med drycker ändras så att små souvenirflaskor tillåts försäljas på svenska vingårdar och att dispensmöjligheter kan ges i väntan på en lagändring. om handel med drycker . Lagen gör ingen skillnad mellan olika typer av förpackning, utan all detaljhandel med alkoholdrycker skall ske via Systembolaget AB. Tillverkare av alkoholdrycker får endast sälja sina drycker till Systembolaget, och någon möjlighet att ge dispens finns inte i gällande lagstiftning. Jag är för min del inte beredd att i nuläget medverka till en lagändring i detta avseende. Den av regeringen nyligen tillsatta alkoholpolitiska kommissionen har emellertid inom ramen för sina direktiv möjlighet att även granska denna fråga.

Herr talman! Låt mig först säga att motivet är det försäljningsmonopol vi har, vilket är alkoholpolitiskt motiverat. Nu finns inte dispensmöjligheter över huvud taget. Men det är knappast möjligt att tänka sig att man skulle ha en dispens som bara omfattade Brænna vingård i Överkalix. I så fall måste den dispensen omfatta övriga vintillverkare, och varför inte sprittillverkare och öltillverkare i Sverige, och naturligtvis vingårdar i andra länder, som också skulle vilja marknadsföra sig på den svenska marknaden och gå ut med reklambuteljer av mindre omfattning. Det får vittgående konsekvenser om man skulle ändra på denna punkt. Det är bl.a. därför jag menar att detta måste prövas av den alkoholpolitiska kommissionen. Till sist vill jag säga att om inte syftet är att man skall dricka upp innehållet i flaskorna, går det bra att sälja flaskor med något innehåll som är tillåtet att tappa upp på sådana flaskor.

Herr talman! Om avsikten inte är att man skall dricka innehållet, kan flaskorna innehålla vad som helst, och då kan den lilla flaskan ändå bli ett minne från Brænna vingård.

Herr talman! Barbro Westerholm har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att vidta för att förbättra handikappade invandrarkvinnors situation. framhålls att det finns uppenbara risker att invandrare kan ha svårare än andra att få del av olika stödinsatser och bli delaktiga i samhällslivet. Med hänsyn härtill är det angeläget att utredningen i sina överväganden särskilt beaktar situationen och behoven för personer med invandrarbakgrund och som har omfattande funktionshinder. Handikapp och välfärd? redovisat brister i samhällets stöd till människor med funktionshinder. Utredningen framhåller att dessa brister kan bli större för personer med invandrarbakgrund, främst genom att insatserna inte utformas med hänsyn till språksvårigheter och olikheter i kulturella synsätt och att stödinsatser, exempelvis boendeservice, generellt inte finns att tillgå efter behov. I sitt slutbetänkande kommer handikapputredningen att mer ingående behandla frågan om invandrare med funktionshinder. Jag har erfarit att handikapputredningen i det sammanhanget bl.a. avser att särskilt betona kommunernas uppsökande och planerande verksamhet. föreslagit att en särskild rättighetslag -- lag om stöd och service för vissa funktionshindrade -- skall införas. Betänkandet bereds för närvarande inom socialdepartementet med inriktning på att under hösten 1992 avlämna en proposition på grundval av förslagen i huvudbetänkandet. Jag vill understryka att en lag med en sådan inriktning -- dvs. med klart angivna rättigheter -- självfallet skulle vara av stor betydelse både för funktionshindrade kvinnor och män med invandrarbakgrund. Regeringen kommer att på grundval av de bedömningar och förslag som handikapputredningen redovisar i sitt slutbetänkande pröva vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att förbättra situationen för invandrare med funktionshinder.
Herr talman! Jag får tacka socialministern för svaret. Upprinnelsen till denna fråga var ett seminarium som vi hade på den internationella kvinnodagen med rubriken Kvinna -- invandrare -- Vi fann att det nästan inte fanns någon dokumentation om gruppen invandrarkvinnor med handikapp. Det fanns däremot en rad fallbeskrivningar. Statens handikappråd har genom extrapolering av data tagit fram en uppgift som tyder på att det kan röra sig om 45 000 kvinnor med funktionsnedsättning. SCB visar statistik som säger att utlandsfödda kvinnor, i likhet med svenska, mår sämre än männen. Kristina Nordström har gjort en pilotundersökning, som visar att det finns invandrarkvinnor med handikapp, men att dessa kvinnor glöms, göms och inte får den hjälp med rehabilitering som deras tillstånd kräver. I vissa kulturer betraktas det som ett Guds straff när man föds med ett handikapp. Man gömmer sin funktionshindrade familjemedlem. Kvinnan har låg status. Hon kanske inte ens kan läsa och skriva, och hon når inte den hjälp som hon skulle behöva för sin rehabilitering. Vi fick dessutom klart för oss att det är svårt att reda ut vem som skall ta på sig rehabiliteringsansvaret och kostnaderna därför. Socialministern nämnde att handikapputredningen mer ingående kommer att behandla det här. Jag undrar emellertid vilket underlag som man kan hinna få fram till höstens proposition. Materialet som man har i dag är ju väldigt magert.
Herr talman! Det är riktigt att det finns ganska få säkra, kvantitativa uppgifter. Barbro Westerholm refererar några av de siffror som har figurerat i debatten. En del ytterligare siffror redovisas också i handikapputredningens kartläggningsbetänkande. Jag vet faktiskt inte vilka ytterligare uppgifter som handikapputredningen i dag har tillgång till. Jag tycker att redan de uppgifter som vi känner till ju visar att behovet är mycket stort och angeläget. I den fortsatta beredningen av den nu aktuella handikappropositionen i höst och den uppföljning som sker av handikapputredningens slutbetänkande kommer jag att särskilt beakta dessa frågor.
Herr talman! Riksförbundet Internationella föreningar för invandrarkvinnor har nu sökt stöd från invandrarverket för en studie av invandrarkvinnor och handikapp. Jag hoppas att förbundet kommer att få medel för denna undersökning, eftersom jag tror att det är viktigt att få fram så mycket underlag som möjligt för att kunna fatta kloka beslut om problemets hantering och om regler. År 1985 sade Bengt Westerberg -- jag vill avsluta debatten med det -- att de avsidestagna i samhället i regel inte har starka organisationer som kan föra deras talan. Deras talan skall vi i Folkpartiet föra -- eller hur?
Herr talman! Charlotte Cederschiöld har frågat statsrådet Bo Könberg vilka åtgärder han avser att vidta beträffande det personliga ansvaret på vårdinstitutioner. Arbetet inom regeringen år så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Bakgrunden till frågan är att hälso och sjukvårdens ansvarsnämnd inte tagit upp en anmälan om ett dödsfall på ett korttidshem för psykiskt utvecklingsstörda till prövning. Av ansvarsnämndens beslut framgår att korttidshemmet inte är en sådan inrättning som avses i lagen om tillsyn över hälso och sjukvårdspersonalen m.fl. Vidare framgår det att ansvarsnämnden inte är behörig att pröva anmälan mot den personal som tog del i vården. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är en särskild omsorg enligt lagen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. Omsorgen bör kunna ges i bl.a. särskilda korttidshem. I omsorgsformen ingår ett omvårdnadsansvar. I detta ligger bl.a. att se till att den psykiskt utvecklingsstörde får den hälso och sjukvård som han eller hon behöver. Det förutsätts att det är hälso och sjukvården som svarar för att det medicinska vårdbehovet tillgodoses. Det finns ingen föreskrift om att det skall finnas särskild personal med ansvar för medicinska uppgifter vid korttidshem för psykiskt utvecklingsstörda eller andra inrättningar enligt omsorgslagen. Omsorgslagen ses för närvarande över i socialdepartementet i samband med beredningen av handikapputredningens betänkande. Handikapputredningen har bl.a. föreslagit att en ny lag skall ersätta omsorgslagen. Arbetet bedrivs nu med inriktning på att lägga fram en proposition i ämnet under innevarande år. Det finns anledning att vid den pågående beredningen överväga på vilket sätt ansvaret för medicinska insatser, som ges i anslutning till insatser enligt den nya lagen, bör vara reglerat.
Herr talman! Jag får tacka för svaret. Att döma av hur ansvaret tycks kunna fungera i praktiken, förefaller den aviserade översynen verkligen behövas. Genom krångliga regler tycks det vara möjligt att frånta personalen ansvar för vanvård som lett till en ung människas död. Flickan i det här fallet var 15 år, alltid väl skött av sin mor, som var oerhört rädd om henne. Flickan var lätt utvecklingsstörd. Hon hade svårt att skriva och räkna, men hon hade inget rörelsehinder. Mamman lämnade henne på vårdhemmet, där hon efter några dagar dog på grund av att hon inte hade fått mat. Det var nödvändigt för henne att äta efter det att hon hade fått insulin. Personalen var väl informerad och medveten därom. De två biträden som skulle ha gett henne mat, och som de facto vållade femtonåringens död, kommenterade händelsen med: Vi tänkte inte på det. Vårdhemmet i fråga hade mycket låg arbetsbelastning. Det fanns endast en patient till. Frågan är om utbildning i sådana här fall hjälper. Dylik personal är knappast lämplig i vårdarbete och borde knappast ha ansvar för andra människors liv. Mamman hade inte fått någon information om utbildningsnivån hos personalen. Hon litade på att den kunde sin sak. Ingen på det s.k. vårdhemmet gjorde konstgjord andning när flickan blev medvetslös, och ingen följde henne till sjukhuset. Fem dagar senare dog hon. För att citera föräldrarna: Slutskedet var ohyggligt. Det tog fyra år för ansvarsnämnden att konstatera att ärendet inte faller under lagen om tillsyn av hälso och sjukvårdspersonal, dvs. att ärendet inte tas upp till behandling. Man konstaterar samtidigt att fel har begåtts. Den som driver ett enskilt vårdhem utan tillstånd är ansvarig och döms till fängelse eller böter. Landsting och kommun tycks emellertid i vissa fall kunna gömma sig i något slags kollektiv skymning. Socialnämnd eller länsstyrelse som har tillsynsansvar kan inte i praktiken se till att patienter får mat. Om patienten skall kunna lita på vården och vara säker på att personalen verkligen bryr sig om och tar det ansvar som åligger den på alla nivåer, måste då inte skadeståndsansvaret ligga på vårdaren? Samhället skall i varje fall inte erbjuda en produkt och en vårdtjänst utan att det finns ett någorlunda täckande ansvar förbundet därmed. Delar statsrådet den uppfattningen?
Herr talman! Det är självklart att jag delar den uppfattningen. Personer kan ju inte bete sig hur som helst på vårdhem som drivs i offentlig regi. HSAN:s ansvarsområde är emellertid begränsat till personer som tillhör kategorin hälso och sjukvårdspersonal. Det gör inte omsorgspersonal. Omsorgspersonal befinner sig i närheten av den här personalkategorien, och socialstyrelsen har i ett par framställningar till regeringen under 80-talet föreslagit att den skulle inkluderas i den personalkategori som i dag kan granskas av ansvarsnämnden. Den statliga tillsynsutredningen har nyligen haft den här frågan uppe, men man har kommit till slutsatsen att den nuvarande avgränsningen när det gäller vilken kategori av personal som bör omfattas är den riktiga. Oavsett hur man gör, eller inte -- tillsynsutredningen är inte färdigbehandlad i regeringen, varför några slutsatser på grundval av den ännu inte dragits -- är det självklart att det föreligger ett ansvar även för dem som inte omfattas av ansvarsnämndens område. När det gäller omsorgsinstitutioner föreligger anmälningsplikt till socialstyrelsen. Socialstyrelsen får därefter vända sig till arbetsgivaren, om styelsen anser att grova fel begåtts. Därefter ankommer det på arbetsgivaren att vidtaga diciplinära åtgärder. Arbetsgivaren har naturligtvis ett ansvar i sådana här fall, och personer som arbetar på offentliga institutioner och som begår misstag får naturligtvis också stå till svars.
Herr talman! Det är bra att statsrådet tar upp diciplinansvaret i lagen om offentlig anställning. Det är möjligt att även den lagen behöver ses över. Vi från borgerligt håll har tidigare diskuterat dessa frågor även i vad gäller produktsäkerhetslagstiftning. Vi har i det sammanhanget hävdat att även offentlig vård borde ingå i produktsäkerhetsansvaret. Om man gör en översyn som leder till ett bra resultat, skulle det kanske kunna få en viss preventiv effekt -- detta under förutsättning att man i tillräcklig omfattning sprider ut information om den nya lagstiftningen när den väl finns. Jag hoppas att statsrådet och jag är ense om en sak, nämligen att fel budskap ges personalen när inte ansvar utkrävs fastän det har gått snett.
Herr talman! Något sådant budskap har nog inte sänts ut. I det här fallet har ansvarsnämnden funnit att det inte är dess sak att pröva ansvarsfrågan, utan det är arbetsgivaren som får pröva huruvida personalen har begått fel eller inte. Socialstyrelsen granskar den här typen av fall och påtalar för arbetsgivaren om den anser att ett fel är begånget. Det viktiga när det gäller både hälso och sjukvård och socialvård i olika former är naturligtvis att man skall lära av misstagen, att undvika att misstag begås igen. Det är också inriktningen med socialstyrelsens övervakningsverksamhet att hela tiden försöka förebygga den här typen av fel.
Herr talman! Det visar ju att man inte riktigt har förstått de misstag man har begått. Man kunde åtminstone ha försökt att i efterhand följa upp frågan. Man hade kunnat kontakta mamman i efterhand. Ingen har gjort det. Ingen kom på begravningen, trots att det förefaller vara på grund av personalens behandling som dottern har avlidit. Mamman säger att alla bara skyller ifrån sig. Det vore kanske bra om man från de ansvarigas sida talade med mamman och informerade henne om de möjligheter som finns och vad som kommer att hända ytterligare.

Herr talman! Johnny Ahlqvist har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att etiskt och juridiskt reglera verksamheten med drogtestning vid nyanställning av personal som förekommer på många företag. Det finns två aspekter på Johnny Ahlqvists fråga. Den ena rör säkerheten i provsvaren. Denna fråga övervägs för närvarande inom ramen för ett nationellt samrådsarbete rörande kvalitetssäkring inom laboratoriemedicinen mellan socialstyrelsen, Landstingsförbundet och experter inom området. Inom ramen för det arbetet kommer riktlinjer och rekommendationer att redovisas för hur kvaliteten kan säkras när det gäller drogtester genom urinanalyser. Det andra rör behovet av reglering av drogtester genom urinprov inom arbetslivet. Detta är en fråga som i princip ankommer på arbetsmarknadens parter att lösa genom avtal. Frågan om drogtester inom arbetslivet bör enligt min mening sättas in i ett större sammanhang som omfattar flera olika slag av insatser inom arbetslivet för att förebygga drogmissbruk. På mitt initiativ kommer regeringens samordningsorgan för narkotikafrågor -- SAMNARK -- att särskilt uppmärksamma detta område.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för svaret. Det är positivt att man nu börjar ta itu med frågan om säkerhet i provsvaren. Det var en anledning till att jag ställde frågan. Samtidigt måste jag säga att jag är besviken, för statsrådet nämnde ingenting om integritetsskyddet eller etiken i en sådan här testverksamhet. Frågan diskuteras väldigt mycket i andra länder, där man också försöker arbeta fram olika modeller för att reglera det hela. När jag ställde frågan trodde jag att vi var så långt framme i Sverige att vi skulle kunna hitta en modell för att reglera detta, att vi inte skulle få en modell utifrån påförd oss vid ett tillfälle då vi inte kan ''sälja'' den hem hos svenska folket. Jag vet att detta har diskuterats bl.a. i socialstyrelsens rådgivande nämnd för etikfrågor. Jag vill läsa upp ett avsnitt där man skriver ''att rutinmässig testning av haschmetaboliter i urin i samband med nyanställning på sätt som sker vid Saab-Scania i Södertälje måste avvisas som icke acceptabel ur etisk synpunkt''. Jag vill gärna ställa frågan till statsrådet om han delar denna rådgivande nämnds uppfattning i denna fråga, att det innebär ett kränkande av den personliga integriteten om man genomför sådana tester.
Herr talman! Den slutsats som arbetsdomstolen kom fram till när den prövade ett ärende som rörde ett annat företag, nämligen SCA, är ganska rimlig. Den innebär att en arbetsgivare måste ha möjligheter att i en verksamhet av särskilt slag, som t.ex. kräver god reaktionsförmåga, gott omdöme och skärpt uppmärksamhet, ha rätt att ställa särskilda krav på de anställda både i samband med nyanställning och beträffande de anställda som redan finns i företaget. Jag tycker att det är rimligt att reglering av detta sker avtalsvägen genom en överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det är inte något renodlat arbetsgivarintresse, utan i hög grad också ett intresse för arbetstagarna i företaget.
Herr talman! Jag kan dela den uppfattningen. Det är viktigt att arbetsmarknadens parter aktualiserar detta. Givetvis har man respekt för skyddsfrågorna på arbetsplatsen och beaktar risken för olyckor som kan hända. Så sent som den 15 augusti 1991 lämnade dåvarande arbetsmarknadsminister Mona Sahlin direktiv till en arbetsrättsutredning som jag tror börjar sitt arbete nästa vecka. Utredningen skulle bl.a. ta upp denna fråga och också aktualisera frågan om hotet mot den personliga integriteten. Nu blev det som bekant ett regimskifte i landet, och den 19 Hörnlund ut med nya direktiv. I dessa direktiv finns ingenting nämnt om denna verksamhet. Jag undrar därför om inte statsrådet på eget initiativ eller genom att tillsätta en utredning vill se över frågan eller komma med tilläggsdirektiv till arbetsrättsutredningen, så att arbetsmarknadens parter kan bestämma sig för en policyinriktning när det gäller att hantera sådana här frågor.
Herr talman! Jag vågar inte utan vidare uttala mig om den utredning som ligger under arbetsmarknadsdepartementet, men det går väl an att ställa en fråga till arbetsmarknadsministern. Jag skall gärna ta upp frågan direkt med honom. Däremot är jag som socialminister ansvarig för det samarbetsorgan som finns inom regeringskansliet för dessa frågor. Som jag nämnde i svaret är avsikten att vi skall ta upp frågan om missbruk av droger i arbetslivet mera allmänt till prövning. Då får vi anledning att titta på flera olika aspekter på detta frågekomplex. Tanken är att en särskild konsult skall vidtalas av SAMNARK för att se på dessa frågor. När vi har samlat in material om hur vanligt förekommande det är med droger och vilka metoder som används, tänker SAMNARK till hösten ordna en hearing i ämnet. Det hoppas jag ytterligare skall kunna belysa förhållanden och problem.
Herr talman! Jag är nöjd med det senaste svaret. Det visar att man från socialdepartementets sida ändå försöker tackla frågan. Tyvärr får man konstatera att arbetsmarknadsdepartementet inte har samma inställning. Jag hoppas att socialdepartementet tar itu med frågan.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om regeringen kommer att undanröja den diskriminering av homosexuella ungdomar som ligger i att endast heterosexuella samboende jämställs med makar när den senare i vår lägger fram sin proposition om regler för bostadsbidragen. Vid föregående riksmöte gjorde riksdagen på hemställan av bostadsutskottet ett tillkännagivande med anledning av motioner om att sammanboende av såväl samma som av motsatt kön borde jämställas med makar enligt bostadbidragslagen . Utskottet fann det rimligt att en eventuell vidgning av kretsen av bidragsberättigde till att avse personer av samma kön borde göras utan beaktande av samlevnadsform. Utskottet var därför inte berett att förorda att en vidgning av kretsen görs så, att endast homosexuella sambor kommer att omfattas av de ändrade reglerna. I det sammanhanget erinrade utskottet om det arbete som pågår inom kommittén för registrerat partnerskap m.m. Utskottet ansåg att regeringen borde följa frågan och lämna riksdagen sin syn på den i förening med eventuella förslag till ändring i bostadsbidragslagen. Enligt min mening är det angeläget att på olika områden undanröja regler som innebär diskriminering av homosexuella. Frågan om kretsen bidragsberättigade hushåll och om att jämställa bl.a. homosexuella sambor med makar i bidragshänseende behandlas i den översyn av bostadsbidragssystemet som görs inom socialdepartementet i anslutning till det beredningsarbete som pågår om ett nytt ensamförälderstöd. Samordnat med denna översyn förbereds också en överföring av bostadsbidragens administration från kommunerna till försäkringskassorna. Avsikten är att regeringen på grundval av detta utredningsarbete i en proposition hösten 1992 skall lämna förslag till nya regler för bostadsbidrag som skall gälla fr.o.m. den 1 juli 1993. Då kommer också frågan om bostadsbidrag till homosexuella ungdomar att redovisas. De förslag som regeringen kommer att lägga fram i kompletteringspropositionen avser regler för bostadsbidragen endast under första halvåret 1993.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, som tyvärr, får jag lov att säga, är ganska innehållslöst. Det är en redogörelse för den process som kommer att vara framöver, men vad jag har frågat ministern om är om han är beredd att undanröja den diskriminering som nu finns. Om ett homosexuellt ungt par bor samman och vill söka bostadsbidrag, kan det inte få bostadsbidrag. Om man däremot bor tillsammans med ett syskon av motsatt kön, kan man få bostadsbidrag enligt de regler som gäller. Jag tycker att de regler som vi har är absurda. Jag har ett konkret exempel från Stockholm, där ett ungt homosexuellt par, två män, inte kan söka bostadsbidrag på grund av att de lever tillsammans. Det innebär ett inkomstbortfall varje månad på ca 697 kr., vilket är den summa som samhället värderar det homosexuella samboendet till. Ministern sade att man skall undanröja regler som innebär diskriminering av homosexuella. Då hade det väl inte varit så svårt för ministern att i sitt svar kunna tillägga att -- antingen genom den förändring som skall företas i vår eller i den proposition som kommer till hösten -- denna diskriminering givetvis skall tas bort. Jag är dessutom litet förvånad över att en folkpartistisk minister, som i egenskap av folkpartist har uttalat sig mycket positivt om homosexuellas rättigheter och likställighet i samhället, inte ens i en sådan här liten fråga, som det trots allt rör sig om, kan ge ett klart besked. Man kan fundera om Folkpartiet har börjat sväva på målet när det gäller t.ex. registrerat partnerskap för homosexuella.
Herr talman! Jag vill med anledning av Kent Carlssons avslutande resonemang konstatera att de nuvarande reglerna har tillkommit under den socialdemokratiska regeringen, vilken heller aldrig har föreslagit någon ändring av dessa regler. Man måste också ha i minnet att bostadsutskottet när det har behandlat dessa frågor har avvisat tanken på att bostadsbidraget skulle knytas till personers sexuella läggning. Man har i stället uttalat sig allmänt om att om det blir aktuellt med en utvidgning, innebär denna i så fall att två personer av samma kön som bor ihop kan få bidrag, utan att man frågar efter deras läggning. Sanningen är ju att homosexuella ungdomar i dag kan få bidrag, om de bor ihop och råkar vara av olika kön. Bostadsbidraget är inte heller i dag bundet till heterosexuella ungdomar. Man säger alltså inte nej till homosexuella ungdomar, utan det är kravet på att det skall vara fråga om en man och en kvinna som gäller. Jag delar emellertid Kent Carlssons grundläggande uppfattning att den här typen av diskriminerande regler skall undanröjas. Det är därför som jag har tagit initiativ till att ta upp denna fråga, när det nu skall göras en översyn av bostadsbidragen i syfte att ändra de regler som har gällt under den tidigare regeringen. Som jag sade återkommer vi med ett förslag till hösten, då hela bostadsbidragssystemet, inkl. det problem som Kent Carlsson har frågat mig om, skall tas upp till prövning.
Herr talman! Jag delar den uppfattningen att man när det gäller bostadsbidragen inte skall ta hänsyn till sexuell läggning. Men då måste man se till att man i de regler och den lagstiftning som finns på området inte diskriminerar två män eller två kvinnor som bor samman. Bostadsutskottet uttalade ju att man inte ville gå över till en sådan ordning där samlevnadsformen skulle värderas. Vidare sade utskottet i sitt betänkande att man förväntade sig att regeringen skulle följa frågan och komma tillbaka när det blev aktuellt med förändringar i bostadsbidragslagen. Såvitt jag förstår blir det en förändring nu i vår, eftersom beloppen måste justeras. Sedan blir det ytterligare en förändring till hösten. Det vore väl inte för mycket begärt att jag i en sådan här principiell fråga, där vi tycks ha samma grunduppfattning, får ett besked av ministern. Blir det någon förändring? Jag kan lova att det inte är fråga om en speciellt dyr förändring.
Herr talman! Den förändring som sker i vår är av det traditionella slaget, dvs. det handlar om den justering av inkomstgränser som sker varje år. Däremot blir det ingen grundläggande förändring av bostadsbidragslagen. Regeringen håller på med en mer omfattande översyn, som i huvudsak är föranledd, inte av bostadsutskottets uttalande utan av problemen med stödet till ensamstående föräldrar. Frågorna om stöd till ensamstående föräldrar och bostadsbidragen är så nära sammanvävda att vi väljer att se över dem i ett sammanhang. Och som jag nu har sagt två gånger kommer också frågan om bostadsbidrag till personer av samma kön då att tas upp. Min inriktning är att de regler som finns i lagstiftningen och som diskriminerar homosexuella skall tas bort. Det här är bara ett exempel på en sådan regel som jag bl.a. av det skälet vill se en förändring av.
Herr talman! Det kan själfallet ta tid att utreda olika frågor, men den förändring som behöver göras i lagreglerna är att man byter ut ''man och kvinna'' mot ''personer''. Det är en mycket liten ändring, som dock får en principiellt väldigt stor betydelse. Denna förändring borde kunna genomföras redan till våren. Jag tolkar statsrådets svar som att vi till hösten kan förvänta oss en ny lagstiftning, som från bostadsbidragssynpunkt inte diskriminerar homosexuell samlevnad på det sätt som sker i dag.

Her talman! Birgitta Dahl har frågat mig vad regeringen tänker göra för att vända den utveckling mot färre platser i barnomsorgen och fler barn utan trygg omsorg som nu hotar. För två veckor sedan debaterade jag i denna kammare med Birgitta Dahl om barnomsorgen och efterlyste då vilken grund Birgitta Dahl hade för sina påståenden om att det sker en utveckling mot minskad behovstäckning inom barnomsorgen. Jag fick inget svar. Jag redovisade själv att varken Svenska kommunförbundet eller Lärarförbundet märkt några tendenser till en sådan utveckling. Regeringen kommer inte att tillåta att barn vilkas föräldrar förvärvsarbetar eller studerar lämnas utan en trygg omsorg. Vi har redan genomfört en reform som skapar ökad valfrihet och mer av konkurrens. Vårt syfte med denna reform är att få en bättre barnomsorg och ett större utbud, både av barnomsorg totalt och av olika alternativ. I regringskansliet bereds nu frågan om de s.k. specialdestinerade statsbidragen till kommunerna skall slopas i enlighet med kommunalekonomiska kommitténs förslag. Jag är medveten om att kommitténs förslag om ett enda stort generellt statsbidrag till kommunerna kan förändra förutsättningarna för barnomsorgen i framtiden. Om förslaget genomförs är det därför nödvändigt att på annat sätt garantera att barn och föräldrar även i fortsättningen kan erbjudas en trygg och bra barnomsorg. Som jag sade i den nyss nämnda debatten övervägs nu inom regeringskansliet de närmare formerna härför.
Herr talman! Jag tackar för svaret. För barnens skull önskar jag att jag kunde säga att jag är väldigt nöjd med svaret. Jag tror att Bengt Westerberg kunde ha lämnat ett bättre svar när det gäller att arbeta för barnen, om han hade befunnit sig i ett bättre sällskap. Jag reser ofta runt i landet och ser dagligen det kaos som nu råder i barnomsorgen. Ingen vet ännu var det hela kommer att sluta. Det är rätt att man inte kan ge exakta besked om omfattningen av vad som nu pågår. Men man vet så pass mycket att barnstugor stängs, att personal avskedas, att barngrupper splittras upp och placeras om, att öppettiderna minskar samt att omsorgen blir sämre. I morse kunde vi läsa om de varsel som nu har utfärdats i min hemkommun. Det är framför allt barnomsorgen som drabbas hårdast, och inom den avskedar man i första hand de mest kompetenta förskollärarna och fritidspedagogerna. På många barnstugor tvingas nästan alla som arbetar där att sluta. De skall ersättas med andra, samtidigt som verksamheten flyttas. Jag är övertygad om att vi vid årets slut kommer att tvingas att konstatera -- och jag tror att Bengt Westerberg kommer att vara ledsen över det -- att barnomsorgen har blivit mycket sämre och att målet full behovstäckning kommer att vara avlägsnare än vad det var vid nyåret i år.
Herr talman! Vi får väl se hur det går och ta diskussionen i vår när vi har facit i hand. Det finns dock ingenting i föreliggande prognoser som tyder på att det blir så som Birgitta Dahl säger. Efter vår senaste debatt fick jag ett brev från Louise Fernstedt som är den ansvarige på Kommunförbundet. Hon hade för säkerhets skull frågat runt bland sina kolleger på Kommunförbundet om någon hade hört talas om den utveckling som Birgitta Dahl beskrev bl.a. i en artikel som vi diskuterade under denna debatt. Louise Fernstedt konstaterade att någon sådan utveckling känner man inte till på Det finns också en alldeles färsk bedömning från 1992. Enligt denna bedömning tyder utvecklingen på ett kraftigt tillskott av barnomsorgsplatser under 1992. Jag känner mig alltså inte för dagen så pessimistisk som Birgitta Dahl gör. Däremot är det klart att den kommunalekonomiska kommittén och vad som kommer fram av den skapar en viss osäkerhet -- det vill jag inte alls förneka. Men bakom den kommitténs rekommendationer står ju en samlad utredning, dvs. även socialdemokraterna anser att man skall arbeta i riktningen från specialdestinerade bidrag till en påse pengar som ger kommunerna större frihet att agera, vilket också jag tycker att det ligger mycket i. Om man väljer den vägen, kommer detta att tvinga fram en del andra styrmedel än dem som har använts hittills, bl.a. på barnomsorgsområdet.
Herr talman! För att illustrera min egen oro vill jag först referera till Kommunförbundets egna siffror. Vi befann oss i ett läge där vi hade ungefär 400 000 som efterfrågade plats. Jag förstår inte vad den diskrepans på 60 000 som Bengt Westerberg talade om för två veckor sedan i så fall finns. Det här året räknar man med att utbyggnadstakten går ner till 10 000, och det kommer ju till många barn som behöver barnomsorg, Bengt Westerberg. Jag vill säga att jag blev mycket glad när Bengt Westerberg i lördags gick ut och sade att vi skulle få en lag om rätt för alla barn till barnomsorg. Men redan har regeringskolleger och de andra partierna i regeringsblocket sagt att de är negativa till det.
Herr talman! Låt mig för det första förklara det här med kön. När Birgitta Dahl räknar antalet platser och antalet barn, räknar hon bara antalet barn över ett och ett halvt år. Men det finns som bekant många föräldrar som vill ha plats för sina barn före ett och ett halvt års ålder. Det är därför som det blir en kö eller var en kö på 60 000 när man senast gjorde barnomsorgsmätningen, och den kön har sannolikt inte krympt särskilt mycket, även om den på grund av konjunkturer och annat kan ha minskat något sedan dess. För det andra läste Birgitta Dahl själv upp siffror från Kommunförbundet som tydde på en fortsatt utbyggnad av barnomsorgen. Då förstår jag inte hur hon kan påstå raka motsatsen, nämligen att det försvinner barnomsorgsplatser. Det stämmer inte ens med den statistik som hon själv åberopar. För det tredje vill jag gärna svara att vi håller på och arbetar nu med vilka åtgärder som skall vidtas, och det är ingen hemlighet -- jag har sagt det i riksdagen och i många andra sammanhang -- att jag anser att det behövs en sådan lag om rätt till barnomsorg som vi har talat om tidigare. Jag räknar med att återkomma till riksdagen i den frågan i höst med konkreta förslag.
Herr talman! För ett par år sedan föddes 135 000 barn. Det var rekordmånga. Det är de som nu behöver dagisplats. Om utbyggnaden då går ner med 15 000 jämfört med förra året och man samtidigt i många kommuner stänger barnstugor, avskedar förskollärare, barnskötare och dagmammor, är det klart att bristen ökar. Sedan vill jag säga att vi skulle i den här situationen behöva lagstadgade krav på kvalitet och rätt till barnomsorg av det slag som vi begärde i höstas och då fick nej till. Jag hoppas att Bengt Westerberg vinner kampen i regeringen med de andra partierna om att vi skall få sådana regler. Det är alldeles klart att risken redan nu är påtaglig för att många barn inte får den trygga och goda barnomsorg de behöver.
Herr talman! Jag får väl först tacka för Birgitta Dahls lyckönskningar vad gäller den påstådda kampen i regeringen. Låt mig också säga att det är ganska märkligt att Birgitta Dahl driver tesen att det inte fanns någon kö efter barnomsorg vid regeringsskiftet. Då fanns det lika många dagisplatser som barn, säger Birgitta platser, och då måste den logiska konsekvensen vara att vi skulle få ett överskott på platser när det här året är slut. Nu tror jag tyvärr inte att det är så bra som Birgitta Dahl hävdar, utan det finns en kö som vi måste beta av. Det behöver vi en viss tid för att klara av, men vi skall göra det.
Herr talman! Siffrorna talar för sig själva: 25 000 resp. 10 000. Skillnaden är 15 000 nya platser, i en situation när man vet att fler behövs, och samtidigt läggs andra ner. Jag har ytterligare en fråga att ställa till Bengt Westerberg. Den har aktualiserats av vad som nu händer: Vem tar ansvar för barnen när ett daghem går i konkurs, ett daghem som har fått statsbidrag därför att det finns med i kommunens barnomsorgsplan? I ett par aktuella fall har kommunalpolitikerna sagt att det tänker de inte ta något ansvar för. Tycker Bengt Westerberg att det stämmer överens med de principer som råder för rätten att få statsbidrag till daghem?
Herr talman! För det första måste jag faktiskt upprepa frågan till Birgitta Dahl: Om det enligt Birgitta Dahls uppfattning inte fanns någon kö vid regeringsskiftet och vi under 1992 bygger 10 000 platser till, är inte då den logiska slutsatsen att vi kommer att ha ett överskott på barnomsorgsplatser efter det här året, 1992? För det andra är det klart att går en verksamhet i konkurs, måste någon annan gå in och ta över verksamheten. Det borde väl Birgitta Dahl känna till som står A-pressen så nära. Jag hoppas att de ägare som uppträder på det här området gör det med något större ansvar än dem som ägde A
Herr talman! Låt mig för det första i all stillsamhet påminna om att det nu är riksdagens frågetimme och att det faktiskt är jag som ställer frågorna. Det är Bengt Westerberg som skall svara och inte försöka smita från svaret genom att ställa frågor till mig. För det andra har jag inte påstått att vi hade byggt bort kön till sista platsen. Tvärtom, även i vår förra debatt talade jag om att det fanns brister kvar, men så länge vi hade en socialdemokratisk regering byggde vi allt vad tygen höll, och förra året var ett rekordår. Nu går det ner, samtidigt som verksamheten stramas åt och daghem läggs ner runt om i kommunerna. Nu vill jag faktiskt ha svar på frågan vem som har ansvaret för de barn som blir utan barnomsorg när daghem går i konkurs. Det går inte att smita så enkelt från den frågan som Bengt Westerberg försökte göra. Jag har förstått att det råder total förvirring. Hade ni inte tänkt igenom saker och ting ordentligt när ni lade fram er proposition i höstas?
Herr talman! Kommunen har naturligtvis enligt lagstiftningen ansvaret för alla barn liksom kommunen har ansvar för andra personer, t.ex. äldre. Men det förhållandet att kommunen har ansvar för medborgarna i kommunen innebär ju inte att verksamheten inte kan bedrivas i enskild regi. Birgitta Dahls regering har på vissa områden tillåtit enskilda initiativ, t.ex. när det gäller behandlingshem. Det är självklart att om ett sådant hem går i konkurs -- det har förekommit att de har gjort det -- har till sist ansvaret vilat på kommunen och landstinget. Det har inte efter regeringsskiftet skett någonting som har förändrat det ansvarsförhållandet.
Herr talman! Jag tackar för det beskedet. Det var bra att det kom, även om det satt hårt inne, för det behövs ute i landet nu, där det finns kommunalråd som bara rätt ut och ganska rått och brutalt säger att daghem som går i konkurs får skylla sig själva och att kommunen inte har något ansvar för dem. Nu kan vi alltså använda Bengt Westerbergs ord på att kommunen har ansvar för de barnen, eftersom statsbidraget har getts med motiveringen att daghemmet finns med i kommunens barnomsorgsplan. Det var ett bra besked. Tack för det!
Herr talman! Det går visst att använda det jag har sagt, om det biter. Annars kan man ju åberopa socialtjänstlagen, som finns sedan lång tid tillbaka och är väl känd ute i kommunerna.
Herr talman! Tydligen är den inte tillräckligt känd av de kommunalråd som hävdar att de inte har något ansvar. Det var just därför jag tyckte att det var så bra att Bengt Westerberg med sin auktoritet påminde om vad som står i socialtjänstlagen.
Herr talman! Raimo Pärssinen har frågat mig när regeringen tänker ge klartecken för byggandet av en ny högskolebyggnad i Gävle. Byggnadsstyrelsen föreslog i oktober 1991 att staten förhyr nya lokaler för utbildningen i Gävle i en nybyggnad som kommunen planerar att uppföra. I budgetpropositionen i januari informerades riksdagen om att en förbättring av lokalsituationen för Högskolan i Gävle/Sandviken ingick i regeringens planer. föreslagit riksdagen att regementet i Gävle läggs ned. Om beslut fattas om nedläggning av regementet, är det angeläget både ur Gävle kommuns och statens synvikel att området och lokalerna får en bra alternativ användning. Motsvarande frågor utreds på andra orter där regementen avses läggas ned. Erfarenheter från hur tidigare regementslokaler anpassats för nya verksamheter visar att goda och trivsamma arbetsmiljöer kan skapas med kvaliteter som är svåra att åstadkomma i en nybyggnation. Som exempel vill jag nämna S 1-området i Uppsala som byggts om för universitetet i staden. För staten är det viktigt att inte belastas av onödiga kostnader beroende på att regementets lokaler inte kommer till användning. Den utredning som görs syftar till ett klargörande om högskolan kan utgöra ett alternativ i sammanhanget. Jag förutsätter att även andra användningssätt för regementet kan aktualiseras på lokala initiativ. Herr talman! Vad jag nu sagt innebär inget ställningstagande i någon riktning. De bevekelsegrunder som ligger bakom undersökningen av I 14-områdets eventuella möjligheter är hänsynen till samhällsekonomin. Jag kan inte nu säga exakt när det kan bli aktuellt att fatta beslut i frågan om bättre lokaler för Högskolan i Gävle/Sandviken men vill understryka att beredningsarbetet sker i ett högt tempo.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret. Utbildningsnivån i Gävleborg är som bekant låg. Vi vet också att högskolan i Gävle/Sandviken har en mycket besvärlig lokalsituation. Den är trångbodd och splittrad på flera platser, och huvudbyggnaden är i behov av renovering. Vi vet också att åtgärder måste vidtas snabbt. En ny högskolebyggnad är färdigprojekterad. Och såvitt jag förstår är allt förberedelsearbete klart. Det enda som återstår är ett klartecken från regeringen. I Gävleborgs län råder också stor arbetslöshet, speciellt inom byggsektorn -- den är faktiskt högst i hela landet, ca 30 %. Ett klartecken från regeringen skulle mycket snabbt skapa ca 500 arbetstillfällen i Gävleborg. Vi vet också att det finns en stor politisk enighet kring en nybyggnation i Gävle, Alderholmen. Svaret som utbildningsministern ger mig kan jag bara tolka som att detta beslut kommer att fördröjas i flera år. Han hänvisar till beslut om nedläggning av I 14 i juni. Betyder det att detta beredningsarbete kommer att ge svar först vid denna tidpunkt? Jag vill också påminna om socialdemokraternas motion om ett års fördröjning av nedläggningen av I 14. En alternativ användning av I 14-området diskuteras också i Gävle kommun. Om man skall ta hänsyn till samhällsekonomin och satsa offensivt tycker jag att regeringen skall ge ett klartecken nu. Men frågan är hur pass länge detta blir fördröjt genom det svar som jag inte fick i dag.
Herr talman! Jag noterade att det finns en enighet kring den förläggning av högskolebyggnationen som regeringen ställde sig bakom så sent som i januari månad. I och med att beslutsunderlaget och beslutsläget då var givna var detta en korrekt enighet. Men jag tror att det är lätt också för den som tänker efter ytterligare litet grand att inse vikten av att staten, när den nya situation uppstod som nedläggningen av I 14 manifesterar, också ser över bakgrunden till den enighet som tidigare var så manifest. Jag tycker alltså att det vore oansvarigt om staten inte, när regementsnedläggningen dess värre blev nödvändig, såg över underlaget för ett tidigare aldrig så enigt ställningstagande. Jag kan försäkra att det som jag nu säger inte innebär någon fördröjning på flera år. Beredningsarbetet för att utröna I 14-områdets framtid behöver inte invänta någon slutgiltig nedläggning av regementet. Det behöver inte ens innebära ett slutgiltigt ställningstagande till det socialdemokratiska motionskravet. Vad det däremot behöver invänta är att nödigt underlag och nödigt utredningsarbete har gjorts när nu ett nytt alternativ plötsligt finns tillgängligt i Gävle. Herr talman! Får jag dessutom notera att icke så få i den lokala debatten i Gävle, sedan det nya alternativet aktualiserades, har uttalat sitt sakliga stöd, också från kvalitativa utgångspunkter, för en
Herr talman! Jag skulle vilja upprepa en fråga. När blir beredningsarbetet klart, och när kan det fattas ett beslut i frågan? Om vi kunde få till stånd denna nybyggnation skulle det innebära en injektion för näringslivet i Gävleborg.
Herr talman! Jag vet att det förhåller sig på det sättet. Om det är försvarbart från allmänekonomiska utgångspunkter att starta det ursprungliga projektet, kan detta innebära en injektion för näringsliv och byggande i Gävleborgs län. I den mån vi kommer till slutsatsen att I 14 inte skulle vara aktuellt för en högskoleförläggning, kan beslutet fattas mycket fort efter det att detta besked har givits. Jag avvaktar byggnadsstyrelsens utredning innan jag återkommer till riksdag och regering med förslag till beslut.

Herr talman! Kristina Svensson har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att högskoleprovet skall bli mer könsneutralt. fr.o.m. höstterminen 1991 är högskoleprovet ett viktigt instrument för urval av studerande till utbildningar i högskolan. Nära 40 % av platserna tillsattes hösten 1991 med hjälp av högskoleprovet. Höga kvalitetskrav måste ställas på ett prov som har så stor betydelse både för enskilda individer och för samhället. Ett av de resultat som diskuterats mest är att högskoleprovet synes gynna män. Universitets och högskoleämbetet , som beslutar om provets utformning och de närmare reglerna för provgenomförandet, ägnar frågan betydande uppmärksamhet, bl.a. med hjälp av sitt vetenskapliga råd för antagningsfrågor. UHÄ har nyligen tillsammans med rådet genomfört ett seminarium för att inventera vilken kunskap som finns om könsskillnader i provsammanhang och för att diskutera olika uppfattningar och idéer om vad som kan och bör göras. Många olika uppslag till åtgärder som kan genomföras på kort resp. längre sikt kommer inom kort att finnas dokumenterade i en rapport från seminariet. UHÄ:s vetenskapliga råd för antagningsfrågor kommer under mars månad att lägga fram förslag till ett program för utveckling av provet, där könsdifferentieringsfrågan kommer att prioriteras. För detta kommer medel som står till förfogande för UHÄ:s program för forskning om högskolan att användas. Därutöver avser rådet att föreslå åtgärder som kan vidtas på kort sikt. UHÄ ansvarar för provet och de åtgärder som vidtas fram till den 1 juli 1992. Därefter kommer ansvaret att ligga på den nya servicemyndigheten. UHÄ har således med kraft tagit sig an frågan, och jag finner därför inte anledning att nu föreslå några ytterligare åtgärder när det gäller att göra provet mer könsneutralt. Jag kommer emellertid även i framtiden att följa högskoleprovets utveckling i allmänhet och dess effekter på män resp. kvinnor i synnerhet. Jag vill i detta sammanhang även ta tillfället i akt att upplysa om att jag inom kort avser att tillsätta en arbetsgrupp för jämställdhet i högskolan. I gruppens uppgifter kommer bl.a. att ingå att följa högskoleprovets utveckling med avseende på könsdifferenser.
Herr talman! Jag tackar utbildningsministern för svaret på denna fråga. Jag är i stort sett nöjd med många av de synpunkter som redovisas i svaret. Bl.a. är vi överens om att detta prov, med nuvarande utformning, missgynnar kvinnor och att man är beredd att göra något åt det. Vi är också överens om att det skall ställas krav på att provet skall vara rättvist. Jag skulle gärna vilja ha några förtydliganden med anledning av detta svar. Beträffande detta seminarium talar utbildningsministern om olika åtgärder, och det vore bra om han kunde exemplifiera vilka dessa åtgärder är. Under mars månad kommer tydligen ett förslag att läggas fram. Vi befinner oss nu i slutet av mars, och jag undrar när det kommer att läggas fram. kommer att kunna göras med ett annat prov, där man verkligen tar hänsyn till dessa förbättringar.
Herr talman! Svaret på frågorna om vad som kommer att stå i UHÄ:s rapport resp. vilka förslag UHÄ avser att lämna kan jag av uppenbara skäl inte ange, eftersom rapporten ännu inte har anlänt. Jag kan emellertid försäkra Kristina Svensson om att jag är minst lika angelägen som hon om att, så fort rapporten kommer fram, ta itu med de förslag som finns och i den mån de kan genomföras med mycket kort varsel också genomföra dem. Jag misstänker emellertid, men det är en gissning, att vissa av förslagen ändå kräver sådan framförhållning att det för huvuddelen av dem kan ta litet längre tid. Men vad mig anbelangar kommer det inte att ta en timme längre än vad som beredningsmässigt är nödvändigt. Högskoleprovet är och förblir en viktig grund för antagning till högskolan, och det skall inte gynna det ena könet framför det andra.
Herr talman! Jag tolkar detta svar på ett sådant sätt att det när det gäller antagningarna till hösten 1992 kommer att finnas ett annat prov, där man tar hänsyn till de effekter som har missgynnat kvinnor. Det tycker jag är ett bra svar från utbildningsministern. Jag har även noterat något i svaret som gläder mig, vilket jag inte har frågat om, nämligen att det kommer att tillsättas en arbetsgrupp för jämställdhet i högskolan. Det tackar jag alldeles särskilt för.

Herr talman! Lars Stjernkvist har frågat mig hur jag avser att försvara och utveckla kunskapen inom det vuxenpedagogiska området. Frågan är ställd med anledning av ett förslag i propositionen om lärarutbildning till en ny utbildning av lärare för grundläggande vuxenutbildning. Nuvarande utbildning av lärare för grundutbildning för vuxna, grundvux, finns inrättad som en variant på en av inriktningarna på grundskollärarlinjen vid högskolan för lärarutbildning i Stockholm och vid universitetet i Bakgrunden till förslaget om den nya lärarutbildningen är riksdagens beslut om att nuvarande grundvux skall upphöra och ersättas av en ny grundläggande vuxenutbildning från den 1 juli 1992. Denna utbildning ställer till största delen samma krav som grundskolan. Det är därför lämpligt att basutbildningen är densamma som för andra blivande lärare på grundskolenivå. Omläggningen av utbildningen innebär inte att kunskapen om vuxenpedagogik urholkas eller att Linköpings universitets utvecklingsarbete mot ett vuxenpedagogiskt centrum påverkas. Tvärtom kan man förvänta sig att kunskapen om vuxenpedagogik kan utvecklas ytterligare. De som antas till påbyggnadsutbildningen skall ha mera erfarenhet av skola och samhälle än vad som krävs av dagens studerande vid grundskollärarlinjens variant för grundvux. Påbyggnadsutbildningen syftar till att ge kunskap om vuxenpedagogik, dvs. vad som fordras av metodik och stoffurval vid undervisning av vuxna till skillnad från undervisning av barn och ungdom. Det bör i sammanhanget också påpekas att linjesystemets avskaffande innebär en ökad frihet för högskolan att organisera utbildning. Jag ser det som naturligt att lärare som vill arbeta med utbildning av vuxna kommer att ha inhämtat nödvändiga ämneskunskaper på olika sätt. En friare studiegång innebär också att den studerande inte från början behöver bestämma sig för vilken nivå han eller hon skall bli lärare på. Jag tror inte att den mycket dåliga rekryteringen till nuvarande utbildning kan förklaras bara med informationsbrister. Det är nog också svårt för en ung studerande att redan från början bestämma sig för att bli just lärare för vuxna. Slutligen vill jag framhålla att jag har fullt förtroende för Linköpings universitets kompetens inom det vuxenpedagogiska området och för universitetets förmåga att upprätthålla och utveckla denna kompetens i framtiden. En ny utbildning för lärare för grundläggande vuxenutbildning innebär inget hot mot detta.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag skulle inte ens i min vildaste fantasi våga drömma om att statsrådet i ett svar på en fråga inte avslöjar sin ärliga mening. Men jag måste faktiskt säga att jag, både när jag läser och när jag lyssnar på svaret, får ett intryck av att en del av statsrådets innersta känslor ändå inte avslöjats. Man får nämligen ett intryck av att den här nedläggningen absolut inte har något med inställningen till vuxenutbildning och vuxenpedagogik att göra -- precis som när det gällde försämringen, neddragningen, av komvux. Nej, det var inte fråga om något som helst samband med en vilja att göra neddragningar eller med att vuxenutbildningen ansågs mindre angelägen. Man behöver inte vara särskilt konspiratoriskt lagd för att misstänka att det ändå finns en attitydförändring. När det gäller förslagen om komvux, grundvuxlärarutbildningen, förändringarna i fråga om studieförbundens anslag och folkhögskollärarlinjen ser man självfallet ett samband -- en röd, eller kanske snarare en blå, tråd. Det finns alltså här en förändrad inställning till vuxenutbildningen. Det här är tråkigt. Jag beklagar alltså att man har denna inställning. Jag tror nämligen att vuxenutbildningen är viktig. Om vi skall ha, och om vi skall kunna utveckla, vuxenutbildningen tror jag också att det behövs lärare som är särskilt duktiga och särskilt utbildade just för att undervisa vuxna. Det är ju skillnad mellan att undervisa vuxna människor och att undervisa barn. Jag ser förslaget, tyvärr, som en försämring, en urholkning, av vuxenutbildningen. I förhoppning om att statsrådet tänker till här ställer jag återigen frågan: Finns det inte möjligheter att ompröva det aktuella beslutet?
Herr talman! Lars Stjernkvist verkar ha överraskats av det svar han har fått, där det sägs att vuxenutbildningen skall fortgå och att denna kanske t.o.m. skall få en bättre lärarstabilitet. Han övergår sedan till att försöka tolka vad som egentligen är mina innersta känslor, vilka han inte lyckats gräva fram ur själva svaret. Jag tycker inte att det gick så bra, Lars Stjernkvist! Då är det bättre att hålla sig till svaret. Därav framgår vad jag tycker och vad som är mina känslor. Jag delar uppfattningen att vi behöver en stark vuxenutbildning. Jag tror att vi litet till mans i det föränderliga samhälle som vi nu går in i kommer att behöva vänja oss vid att det behövs utbildning många gånger i livet. Det handlar om olika inriktningar och olika kompletteringar. Jag delar också uppfattningen -- som jag säger i svaret -- att det behövs särskild lärarkompetens snarare för undervisning av vuxna än för undervisning av ungdomar. Men jag delar inte uppfattningen att den lärarkompetensen bäst utvecklas genom att vi har en särskild utbildning med dålig rekrytering. Snarare tror jag att lärarkompetensen förstärks om vi beträffande vuxenutbildningen kan dra nytta av de gediget utbildade lärare som finns i botten och som därutöver får en påbyggnad som gör dem särskilt lämpade för den här speciella pedagogiska utmaningen. Lars Stjernkvist, detta är vad jag tycker -- ingenting mer och ingenting mindre.
Herr talman! Jag borde kunna tolka vad statsrådet säger. Vi kommer ju båda från det landskap som har det välklingande namnet Östergötland. Det borde således inte finnas några språkliga problem. Skälet till min lilla amatörmässiga psykologiska analys av statsrådets funderingar är att svaret -- jag ber om ursäkt för att jag måste säga det -- inte är alldeles glasklart. Det finns vällovliga formuleringar om att det är viktigt med vuxenutbildning och att det inte har skett någon förändring. Men dessutom står det att man trots detta föreslår en ändring av dagens grundvuxlärarutbildning, som alltså omfattar tre och ett halvt års utbildning, och en förvandling av denna till en påbyggnadsutbildning för dem som är grundskollärare. Detta innebär i praktiken att den utbildning som i dag omfattar vuxenpedagogik, vuxenmetodik, läsoch skrivinlärning för vuxna, särskild matematik för vuxna m.m. under tre och ett halvt år skall komprimeras till utbildning under ett halvår. Jag kan bara tolka detta som en urholkning och en försämring av undervisningen.
Herr talman! Lars Stjernkvist tolkar mig alldeles fel. Vad vi föreslår är att man först skall skaffa sig en gedigen lärarutbildning. Allt är inte särpräglat för vuxna. Kunskaper i ämnen är så att säga kunskaper i ämnen, oavsett om de skall överföras till ungdomar eller till vuxna. I den grundläggande utbildningen för lärare ingår en bottenpedagogisk kunskap. Därtill lägger vi den pedagogiska kunskap som behövs för att det också skall gå att ta sig an de vuxnas speciella situation. Vad därutöver begär Lars Stjernkvist egentligen av lärarna?
Herr talman! Jag tror inte att vi kommer särskilt mycket längre i vårt resonemang. Av en händelse vet jag att statsrådet skall besöka Linköping i morgon. Om skillnaden i åsikter på den här punkten i praktiken mera är av pragmatisk natur, hoppas jag att statsrådet i morgon vid sitt besök i Linköping lyssnar på de synpunkter som där förs fram. Om Per Unckel blir övertygad om att det faktiskt finns praktiska fördelar med att behålla den utbildning som i dag finns, hoppas jag alltså att han kommer att lyssna och ta hänsyn till framförda synpunkter.

Herr talman! Hans Karlsson har frågat mig om jag tänker vidta någon åtgärd med anledning av att avtalet om reserabatter för studerande inte tillämpas fullt ut på korta sträckor. kort tas en minimiavgift på 38 kr. ut. Det innebär att den studerande betalar 38 kr. när det ordinarie biljettpriset ligger mellan 39 och 80 kr., trots att det rabatterade priset skulle vara något lägre. När det ordinarie biljetttpriset är 80 kr. och däröver, eller för sträckor på ca 9 mil och däröver, utgör rabatten 50 % på biljettpriset. Enligt vad jag erfarit har en minsta avgift tagits ut också under tidigare år, men den har då varit så pass låg att den inte förorsakat några nämnvärda reaktioner. Tillämpningen av avtalet om studeranderabatter är en fråga för de avtalsslutande parterna. Jag utgår från att saken kommer att diskuteras dem emellan. Någon åtgärd från min sida är inte aktuell.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Men jag måste samtidigt konstatera att jag inte är helt nöjd. Jag hade hoppats på en tydligare viljeyttring från utbildningsministern när det gäller de studerandes möjligheter till reserabatter. Även om det här inte är utbildningsministerns område, måste jag i detta sammanhang få notera hur SJ:s taxepolitik skrämmer ungdomarna, så att dessa inte nyttjar tågen som färdmedel. Biljettpriserna på resor på korta sträckor har varit höga. Under de senaste dagarna har detta belysts i samband med en internationell jämförelse. Det är vällovligt att priserna från den 1 januari är lägre för resor på korta sträckor -- men varför då höja priserna på resor för studerande? De flesta som nyttjar CSN-korten är ju ungdomar. Det finns en mängd argument när det gäller att stimulera de unga att åka kollektivt. Vi har t.ex. miljöfrågorna. Det är ju viktigt att tidigt lära ungdomarna att vara miljömedvetna. Kollektivt resande är säkert. Betänk alternativet med att lifta osv.! Dessutom är kollektivt resande en träning i att fungera i samhället. Mot den bakgrunden vore det ytterst olyckligt om det här skulle medföra att antalet studerande som reser kollektivt skulle minska. Jag tycker således att ett initiativ från utbildningsministern på det här området vore på sin plats.
Herr talman! Jag vill, som en reflexion i sammanhanget, understryka att det säkerligen inte är en orimlighet att SJ skulle intressera sig för de unga som resande och som potentiella nya kunder. Från att göra ett sådant konstaterande är emellertid steget rätt långt till att jag skulle falla dem i ämbetet som har fått i uppdrag att förhandla mellan staten å den ena sidan och transportföretagen å den andra och föreskriva vad dessa skall komma fram till. Man får helt enkelt bestämma sig. Endera litar man på avtalsslutande parter, på myndigheterna och på sina medhjälpare, eller också måste det i varje enskild fråga avgöras här i riksdagens kammare hur det skall vara. Jag har valt att lita på de avtalsslutande parterna.
Herr talman! Naturligtvis är det de avtalsslutande parternas uppgift att klara av dessa saker. Såvitt jag förstår ligger CSN under utbildningsministern. Det kan ju inte vara i vägen om utbildningsministern har en uppfattning i frågan och att denna ges dem till känna som har att förhandla å statens vägnar -- dvs. det handlar om vad utbildningsdepartementet vill i den här frågan.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det kan med anledning av det finnas skäl att påminna om den fråga som jag och Martin Nilsson ställde. Jag ser att det på läktaren sitter några ungdomar, som förhoppningsvis nyfiket väntar på svaret på den. Vi frågade: Hur skall ungdomar i framtiden ha råd att bo bra och rymligt? Vi får i statsrådets svar veta att oppositionen för en urusel politik. I och för sig kan vi också diskutera det, men det är ingen tröst för de ungdomar som är oroliga för vad som skall hända framöver. Vi delar inte statsrådets uppfattning på den här punkten, men det var inte riktigt den som frågan gällde. Vi får också veta att statsrådet vill göra allt för att undvika att ungdomarna i framtiden skall få bära på en stor skattebörda. Det var inte heller det som våra frågor gällde. Skälet till vår oro är att regeringens utredare har presenterat ett förslag, som innebär kraftiga hyreshöjningar. När han gjorde det fick han naturligtvis frågan: Hur skall nu framför allt ungdomar klara att möta denna situation? svarade han ungefär så här: De får väl acceptera mindre lyxiga lägneheter. Det som jag, och som jag tror många med mig, är nyfiken på är: Innebär det att det som vi tidigare har betraktat som en rimlig standard, som alla skall ha rätt till oavsett inkomst, inte längre längre gäller som målsättning? Vilken ny målsättning för standarden är det som i så fall gäller? Vad tycker statsrådet är minsta drägliga standard som man som ung skall ha rätt att kräva i framtiden?
Herr talman! Också jag tackar för svaret. Jag delar Lars Stjernkvists uppfattning att det var mycket om det gamla systemet och för litet om de problem som ungdomar kommer att få med de förslag som regeringen nu har lagt fram. Man målar här upp en situation där kostnaden skulle vara det stora problemet. Enligt en undersökning som i dag presenteras i Svenska Dagblandet -- en kanske för statsrådet Lundgren inte helt obekant tidning -- har de reala nettokostnaderna faktiskt minskat under de senaste åren. Bo Lundgren påstår här att det stora problemet i dag skulle vara att byggmaterialkostnaderna har ökat oerhört mycket och att räntesubventionssystemet kommer att leda till ökade byggmaterialkostnader även i framtiden. Jag vet inte på vilka jämförelser statsrådet grundar dessa slutsatser. Det skulle vara intressant att höra om det har gjorts några jämförelser med andra finansieringssystem. Vi tror för vår del att problemet har varit den brist på konkurrens som har rått inom byggmaterialsektorn. Vi socialdemokrater har faktiskt lagt fram ett förslag till förbättring på den punkten. Dessutom lade den gamla socialdemokratiska regeringen fram ett alternativt förslag om räntelån, vilket faktiskt skulle minska kostnaderna för nyproducerade lägenheter. SABO har ju nu i sin granskning visat att en nyproducerad trea år 1994 kommer att kosta uppemot 1 500 kr. mer i månaden. Man kan undra vilka ungdomar som kommer att få möjlighet att bo i en sådan lägenhet. Vilka kommer att kunna flytta från gamla lägenheter till dessa nya lägenheter? Omflyttningen kommer att minska, och ungdomar kommer inte att få möjlighet att komma till nya lägenheter.

Herr talman! På en punkt är vi överens, nämligen att det är viktigt att föra en ekonomisk politik som gör det möjligt att sänka produktionskostnaderna. Det är viktigt. Diskussionen om hur en sådan politik skall bedrivas kan vi föra vid ett annat tillfälle -- på den punkten är vi nog inte riktigt lika överens. Men nu handlar det om en annan fråga, hur vi skall fördela stödet till de boende. Det som regeringens utredare nu föreslår -- och som vi är nyfikna att få veta statsrådets syn på -- är att jag och de, inkl. statsrådet, som hade turen att kunna skaffa sig en bostad under sociademokratisk regeringstid får behålla våra subventioner nästan ograverade. Däremot är beskedet till ungdomarna på läktaren och till andra ungdomar att subventionerna tyvärr inte räckte till dem. Man drar ensidigt åt för dem som ännu inte har kommit in i systemet och ännu inte har hunnit skaffa sig en bostad. Detta är en orättvisa. Även om man skulle acceptera att subventionerna dras ner, kan jag inte begripa varför det ensidigt skall drabba dem som har det allra svårast.
Herr talman! För många ungdomar, kanske särskilt för dem som nu skall leva på regeringens s.k. praktiklöner om 5 500 -- 7 500 kr. i månaden, hade det känts ganska skönt att veta att Carl Bildts vallöfte att vi inte skulle få några hyreshöjningar hade gällt vid det här laget. Uppenbarligen gäller det inte längre. De av SABO uträknade siffror som Bo Lundgren nu inte förnekar utan inser kommer att bli verklighet kommer att leda till högre hyror. Detta kommer att leda till att omflyttningen minskar och att äldre kommer att flytta från sina lägenheter i mindre utsträckning, vilket innebär att ungdomar inte kommer att få ta över deras lägenheter. Jag märker att skatteministern fortsätter att framhärda i att det är räntesubventionssystemet som gör att vi har höga byggnadskostnader, men inte alls kommenterar bristerna i konkurrensen och vad som skall göras åt dem.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

Herr talman! Det är kul att regeringen skall erbjuda ungdomar sysselsättning. Det hade kanske varit hedersamt om regeringen hade tittat på det förslag som Socialdemokraterna lagt fram. Det handlar om att ge ungdomar möjlighet att få arbeten med drägliga levnadsvillkor. Det är möjligt att jag som representant för undomsgenerationen har möjlighet att bo bra med hjälp av min riksdagsmannalön. Jag tror också att Bo Lundgren med sin statsrådslön har de möjligheterna. Bo Lundgren inser uppenbarligen inte vilka villkor ungdomar skall leva under. Vilken sorts lägenheter anser Bo Lundgren att ungdomar skall bo i med inkomster på 5 500 kr. i månaden om de dessutom skall få resurser över till annat? Rörligheten för dem som redan i dag bor i det befintliga bostadsbeståndet kommer att minska när kostnaderna för nybyggda lägenheter ökar. Det minskar möjligheten för ungdomar att få del av de äldre bostäderna. Det behövs inte så mycket matematik för att inse detta.
Herr talman! Jag är den första att erkänna att det fanns bekymmer även innan Bo Lundgren blev ansvarig för bostadspolitiken. Men på en punkt tycker jag att vi kan känna stolthet i det här landet. Sverige är, vad jag vet, ett av de få länder i världen som har avskaffat trångboddheten, dvs. avskaffat det vi normalt sett betraktar som slum. Det finns egentligen ingen i Sverige som bor i riktigt urusla boendemiljöer. En anledning till att detta har varit möjligt är naturligtvis subventionerna men också att det har klart uttalats att urusla bostäder inte skall byggas. Det skall finnas modern utrustning som kök och badrum samt hyfsad standard och storlek på de bostäder som byggs. Jag är orolig för -- och tyvärr har jag inte fått någon dementi -- att regeringen har släppt detta mål. Det finns ingen gräns för hur mycket ungdomar skall tvingas sänka sina anspråk för att få tag på en lägenhet i framtiden. Det här gör mig djupt orolig.